Herr talman! Jag påminde i mitt svar om det beslut riksdagen fattade 1977 när det gäller den alkoholpolitik som vi skall föra. Också moderata samlingspartiet stod bakom det beslutet. Alf Wennerfors! Det är naturligtvis fråga om en balansgång när det gäller service då man samtidigt skall leva upp till riksdagens beslut att minska totalkonsumtionen. Beträffande självbetjäning vill jag informera Alf Wennerfors, om han inte känner till det redan, att det finns självbetjäning när det gäller starköl i en butik i Karlstad, där det visat sig slå väl ut. Det är möjligt att man kan fortsätta med detta. Presentförpackningar finns också, och man överväger att öka denna verksamhet i en specialbutik i Stockholm. Jag har svårare att förstå frågan om provsmakning av viner. Jag menar att reglerna är sådana att bolaget skall avstå från en aktiv marknadsföring. Jag har väldigt svårt att förstå hur avsmakning skall kunna inrymmas i de riktlinjer för den svenska alkoholpolitiken som denna riksdag står enig bakom.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till att säga ett par ord om provsmakningen. För det första är den mycket lättare att ordna än många tror. Provsmakning förekommer redan på en del båtar, t.ex. mellan Sverige och Danmark. För det andra skall naturligtvis kunden betala om kunden vill smaka. Provsmakning kan ske genom försäljning av små flaskor. För det tredje: Vilket är syftet med provsmakningen? Ja, det är inte allsa att marknadsföra eller att plädera för att vi skall dricka mer alkolhaltiga drycker. Syftet är att stimulera till att dricka kvalitativt godare viner liksom till att fundera över vilka viner som passar till det ena och det andra. Jag tror vi bör försöka få bort inställningen att vin och sprit är berusningsvaror. I stället är de komplement till och en del av en måltid. Det kan man bl.a. uppnå på det här sättet. Frågan kanske är litet för tidigt väckt, men jag tror inte det dröjer många år innan vi har provsmakning i våra systembutiker.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta i syfte att öka hänsynen till patienternas önskemål att även i fortsättningen få tillgodoräkna sig ersättning från sjukförsäkringen oberoende av vilken läkare de anlitar. Karin Ahrland har, mot bakgrund av att vissa landsting ännu inte skrivit avtal med läkarna i resp. område i enlighet med den s.k. Dagmaröverenskommelsen och att Stockholms läns landsting beslutat att inte sluta avtal med vissa fritidspraktiserande läkare utan i stället anställa ca 30 läkare, ställt följande frågor till mig: 1. Anser statsrådet att beslutet av Stockholms läns landsting ligger i linje med intentionerna för den s.k. Dagmaröverenskommelsen, som skulle medverka till en jämnare geografisk spridning av läkarresurserna i hela landet? 2. Om så inte är fallet, avser statsrådet att vidta några åtgärder för att det nya systemet för ersättning till sjukvården inte skall få dessa effekter för den geografiska fördelningen av läkarresurserna? 3. Kan statsrådet nu säga hur många läkare som tillkommer för glesbygden? Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Göte Jonsson utgår i sin fråga från ett uttalande jag gjorde i anslutning till att Dagmaröverenskommelsen träffades. Där sade jag bl.a. att jag utgick ifrån att sjukvårdshuvudmännen känner sitt ansvar och kommer att följa hälsooch sjukvårdslagen. Lagen innebär att huvudmännen skall erbjuda en god hälsooch sjukvård åt sina invånare och att de, om de skulle vilja avskaffa verksamhet som fritidspraktiserande läkare bedriver, måste erbjuda annan vård i stället. Detta är fortfarande min uppfattning. För att kunna tillgodose kravet att hela befolkningen skall ha tillgång till en god hälsooch sjukvård måste huvudmännen i sin planering kunna beräkna det totala vårdutbudet inom sitt område. Det krävs därför en samordning av den verksamhet som de privatpraktiserande vårdgivarna bedriver och huvudmännens egen verksamhet. I propositionen om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. sägs också att de privatpraktiserande vårdgivarna är ett viktigt komplement till den offentliga vården. Samtidigt påpekas emellertid att de är alltför koncentrerade till storstadsregionerna. De nya anslutningsreglerna har bl.a. tillkommit för att åstadkomma en bättre regional spridning av den privata vården. Jag vill också framhålla att de läkare som är heltidsverksamma i privatpraktik automatiskt står kvar i försäkringssystemet. Alla de privatpraktiserande läkare som under juli 1983—mars 1984 hade en verksamhet som svarade mot två niondelar av en heltidsverksamhet är garanterade fortsatt verksamhet enligt samma regler som förut. För nyetablering av privatpraktik krävs dock att resp. sjukvårdshuvudman tillstyrker anslutning till försäkringen för att läkarna skall föras upp på försäkringskassans förteckning. Tillstyrkan förutsätts normalt ske genom ett samverkansavtal. Det betyder att den som enligt en bred riksdagsmajoritet har ansvar för att vårdbehoven tillgodoses — sjukvårdshuvudmannen — nu får möjlighet att bedöma om en nyetablering bör ske i en del av landstinget där läkartätheten redan är hög eller om nyetableringar bör styras till de delar av landstingsområdet där det i dag saknas läkare. Jag är övertygad om att detta på sikt kommer att leda till en mer rättfärdig fördelning av sjukvårdsresurserna inom och mellan landstingen. Läkare som har fritidspraktik vid sidan om heltidsverksamhet hos offentlig sjukvårdshuvudman får fr.o.m. den 1 januari 1985 inte längre vara anslutna till försäkringen. Om de vill fortsätta att arbeta på sin fritid inom den offentligt subventionerade sjukvårdens ram måste detta ske efter avtal med sjukvårdshuvudmannen. Landstingsförbundet har utfärdat vissa rekommendationer för upprättande av vårdavtal mellan sjukvårdshuvudmännen och privata vårdgivare. Enligt en uppföljning som förbundet gjorde vid månadsskiftet novemberdecember 1984 räknar 15 sjukvårdshuvudmän med att ha upprättat vårdavtal med fritidspraktiserande läkare inom sitt område före årsskiftet. 10 sjukvårdshuvudmän räknar med en viss förlängning av rådande förhållanden tills man hunnit träffa avtal. I några fall har preliminära avtal slutits. Bland dessa kan jag nämna City Akuten i Stockholm och City Akuten och Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Dessa avtal täcker in ett stort antal nu verksamma fritidspraktiker. De nya läkarna, som Stockholms läns landsting planerar att anställa, kommer att användas dels för att förbättra möjligheterna för allmänläkarutbildning, dels för att förse de södra länsdelarna med fler läkare, eftersom de i dag har väsentligt sämre tillgång på läkare än de norra delarna. De planerade åtgärderna syftar till att förbättra läkartillgången i bristområden och till att skapa en rättvisare fördelning inom landstingsområdet. Detta anser jag ligga ilinje med intentionerna. Denna rekrytering skall också ses mot bakgrund av det årliga nytillskottet av läkare i landet. Särskilda regler gäller för nyetablering av heltidsverksamma privatpraktiserande läkare i stödområdena A, B och C under åren 1985 och 1986. Till dessa stödområden hör delar av Svealands inland och praktiskt taget hela Norrland. Sådan nyetablering kan ske till en taxa som överstiger normaltaxan med 15 96. På så sätt underlättas läkaretableringar i glesbygd. Hur många läkare som glesbygden kommer att få är svårt att ange exakt. Den eftersträvade omfördelningen kan inte heller förväntas ge omedelbara effekter, utan är en process på längre sikt. I denna ligger inte enbart en omdisponering av nuvarande läkarkår, utan kanske framför allt ett ändrat mönster när tillkommande läkare skall etablera sig. Sjukvårdshuvudmännen har enligt min mening de bästa förutsättningarna för att avgöra hur vårdresurserna bör användas inom det egna området. De regionala behoven varierar, och det är därför rimligt att besluten om hur sjukförsäkringens ersättningar för vården skall användas fattas av resp. sjukvårdshuvudman efter samråd med enskilda huvudmän och andra berörda.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Det var emellertid inte särskilt klarläggande. Men jag har förståelse för att det i detta läge inte är lätt att lämna ett annat eller mer klarläggande svar, om statsrådet fortfarande håller fast vid de principer som låg till grund för riksdagsbeslutet beträffande Dagmarförslaget. När vi nu ser tillbaka litet grand kan vi konstatera att effekterna av beslutet egentligen blev betydligt värre än vad många, bl.a. vi ifrån moderat sida, hade räknat med. Redan från början varnade vi för beslutet och dess innehåll. Men inom praktiskt taget alla partier hade vi — med utgångspunkt i den diskussion som föregick beslutet — dock trott att man ute i de olika landstingen och sjukvårdshuvudmännen ändå skulle ta stor hänsyn till de rådande förhållandena och, framför allt, till patienternas situation. Vi har nu sett att det inte alls har blivit på det viset. Snarare är uttrycket hela havet stormar det rätta när det gäller tillämpningen av Dagmarbeslutet. Det finns anledning att något studera denna situation mot bakgrund av den utveckling som vi under de senaste åren har haft på sjukvårdsområdet. Landstingen har i allt större utsträckning lagt under sig ansvar, principer och genomförande av vården. Det har regelmässigt inneburit att vi har fått allt större koncentrerade enheter. Det har inneburit att vi har fått en betydligt mindre hemsjukvård. Vi har egentligen förlorat våra husläkare. Nu är man i någon mån tillbaka inom ramen för landstingens verksamhet när det gäller dessa tankegångar. Fritidspraktikerna kom, och de kom därför att det visade sig att det fanns ett behov av andra former av verksamhet, andra former av service inom sjukvården. Det visar sig här att just på de områden där behoven fanns, men där landstinget struntade i eller inte hade resurser att klara behoven, kunde fritidspraktikerna gå in. Vi fick en bättre möjlighet till service i vissa sammanhang. Vi fick hembesök. Vi fick utryckningsverksamhet av typ Larmet går, som visat sig rädda liv. Men nu är också den verksamheten på väg att strypas nere i Skåne. Man kan då fråga sig: För vem verkar dessa fritidspraktiserande läkare? I vulgärdebatten har det låtit som om det var för de rika och för de välsituerade. Men enligt besöksfrekvensen finns det människor från alla kategorier hos de fritidspraktiserande läkarna. Här finns pensionärer, arbetare, tjänstemän, företagare och inte minst barnfamiljer. Detta är således en service som riktar sig till alla grupper i samhället och som också har visat sig ha en positiv effekt när det gäller vården som sådan. Vi vet också att samtidigt som fritidspraktikerna kom minskade tyvärr andelen heltidspraktiserande läkare. Vi har alltså inte haft, vilket också sagts i debatten, en explosionsartad utveckling när det gäller privatpraktiserande verksamhet. Efter riksdagsbeslutet, som egentligen motiverades bara med att man skulle se till att glesbygden fick läkare i ökad utsträckning, fick de fritidspraktiserande läkarna, och även andra läkare, ett brev från försäkringskassan i höstas där de helt sonika blev uppsagda från kontrakten med försäkringssystemet. Man hade inte lång tid på sig att klara sin situation. Här stod många läkare med anställda, med praktik, med skulder och med framför allt patienterna. Vart skulle patienterna ta vägen i detta sammanhang? 1983 hade de fritidspraktiserande läkarna ungefär 640 000 patientbesök. 1984 hade säkerligen antalet ökat betydligt. Problemet när det gäller tillämpningen har nu visat sig vara att patienterna har hamnat i ett politikergodtycke, egentligen utan motsvarighet i svensk sjukvårdshistoria. De olika landstingen och de olika sjukvårdshuvudmännen har börjat tillämpa och försöka tillämpa Dagmaröverenskommelsen på många olika sätt. I de borgerligt styrda landstingen har man varit betydligt mer positiv. I vissa socialistiskt styrda landsting har man varit mycket restriktiv. Här finns således ingen som helst likhet trots Landstingsförbundets rekommendationer. I Hallands och Älvsborgs läns landsting har det funnits en ganska stor generositet. Man kunde i samband med att Landstingsförbundet utarbetade ett avtalsförslag se att målsättningen med detta avtalsförslag var en strypning av antalet privatpraktiserande läkare — en strypning av i första hand antalet fritidspraktiserande läkare men även en begränsning av antalet privatprakti serande läkare i stort. I detta avtal sades det att avtal endast skall tecknas med juridiska personer. Man satte en minimigräns på 200 besök och en maximigräns på 600 besök. Man visste redan från början att väldigt många skulle ramla mellan stolarna bara därför att man drog upp sådana speciella gränser för verksamheten som sådan. Faktum är att patienter är patienter. Oavsett om de går till en läkare som har 600 besök eller 150 besök om året bortsåg man från detta faktum i det här sammanhanget, eftersom det inte stämde överens med Landstingsförbundets majoritets politiska och ideologiska inställning när det gäller synen på sjukvården. Herr talman! Jag måste hänvisa till några exempel som är graverande men som tyvärr inte är några extremexempel. Det har nämligen visat sig att det är på det här sättet man hanterar frågan. Jag börjar med Uppsala och tittar då på hemläkarjourverksamheten. Det fanns tidigare två hemläkarjourbolag i Uppsala: Uppsala Hemläkarjour AB och MEHAB. Uppsala Hemläkarjour AB är ett handelsbolag, där läkarna är delägare. MEHAB, det mindre bolaget, drivs med anställda läkare. Landstinget undertecknade i våras, dvs. före Dagmaröverenskommelsen, ett samarbetsavtal med Uppsala Hemläkarjour AB, men man tecknade inget avtal med MEHAB. Avtalet innebar att landstingets mottagningar kunde hänvisa patienter att ringa till Hemläkarjour AB. De borgerliga partierna i hälsooch sjukvårdsdelegationen reserverade sig då mot denna olika behandling av de båda bolagen. I höstas gjorde landstinget påtryckningar mot Uppsala Hemläkarjour AB och krävde att bolaget även skulle ansvara för hembesökspatienternas återbesök. Påtryckningarna skedde bl.a. genom att sjukhuset inte längre accepterade remisser utfärdade under hembesök. Hemläkarjourgruppen delade sig därför i två olika specialistgrupper och bildade även Akademigruppen AB. Det nya bolaget har hyrt lokaler i centrala Uppsala för ca 50 000 kr. i årshyra och har lagt ned ca 30 000 kr. i utrustning och ombyggnad. Utrustningen köptes i och för sig billigt, men den uppfyller kvalitetskraven. Landstinget försäkrade Akademigruppen AB under hösten att ett samarbetsavtal skulle träffas. Därför sökte ingen av de engagerade fritidspraktikerna individuellt tillstånd. Några dagar före den 17 december meddelade landstinget att avtal ej skulle tecknas. Akademigruppen fortsätter nu som tidigare men utanför sjukförsäkringssystemet. Man har bl.a. annonserat i Upsala Nya Tidning och meddelat patienterna att besöksavgifterna har höjts. Man har också sagt att landstingsrådet Gunnar Hofring gärna berättar varför det är på det här sättet, om man ringer upp honom under arbetstid. Detta visar hur man hanterar läkarna. Och detta är inget speciellt, utan så har den här frågan hanterats också i andra landsting. Man går först ut och lovar samarbetsavtal, men när det kommer till kritan säger man nej. Då står läkarna och framför allt patienterna där och vet inte hur de skall göra. Så här går det till några dagar innan man är framme vid stupstocken för denna verksamhet. Jag måste ställa ett par frågor till statsrådet när det gäller remissförfarandet. Från Akademigruppen remitterades en patient till landstingets laboratorium. Patienten fick sedan från landstingets laboratorium en räkning på 300 kr., som vederbörande själv skulle betala. Enligt det här förslaget är det inte bara så att patienten får betala 200 å 250 kr. vid läkarbesöket, utan om den private enskilde läkaren på grund av att så är nödvändigt remitterar patienten till en landstingsanläggning, så måste patienten också betala kostnaden för den vård han får på grund av denna remiss. Detta är väl ändå ett horribelt förfarande! Anser verkligen statsrådet att detta är riktigt? Skall det gå till på det sättet? Om vi tittar på Sörmlands län, herr talman, finner vi att det under första halvåret 1984 fanns där 77 fritidspraktiserande läkare. Man räknade med att under helår var antalet besök drygt 21 000 och antalet telefonrådgivningar knappt 2 000. Efter Dagmarbeslutet visar det sig att det är sex stycken fritidspraktiserande läkare som får fortsätta, och man räknar med ungefär 3 000 besök. Här blir det således en väldigt markant åderlåtning när det gäller den fritidspraktiserande verksamheten. Inte nog med det, utan i Sörmlands län begränsar man också ganska kraftigt antalet privatpraktiserande läkare som inte arbetar heltid men som inte är fritidspraktiserande på grund av att de inte uppnår minimigränsen för antalet patientbesök. I Sörmland har man således en mycket restriktiv syn på dessa frågor. I Stockholm klaras drygt 50 20 av patientbesöken via avtal. I första hand har man gått via juridiska personer när man slutit samarbetsavtalen. Men hur blir det för de övriga 50 procenten? Det är betecknande att så sent som tio arbetsdagar innan den nya ordningen skulle träda i kraft fick läkarna besked om att det inte blir några nya avtal. Det visar verkligen hur nonchalant läkare och framför allt patienter behandlas inom ramen för den nya Dagmarreformen. Jag vill citera ett litet avsnitt i en tidningsartikel. Sjukvårdsdirektör Sven-Eric Bergman framför där vissa synpunkter med utgångspunkt i en annan diskussion. Han säger: ”Någon saklig grund för —-——- svartmålning finns alltså inte. Givetvis kan problem uppstå för enskilda patienter. Jag utgår från att fritidspraktiker som upphör med sin verksamhet på alla sätt bistår patienten att få en ny läkarkontakt — privatpraktiserande, sjukhusmottagning eller vårdcentral.” Detta säger alltså en ansvarig sjukvårdsdirektör till läkare som vet att de om tio arbetsdagar inte längre får fortsätta med sin verksamhet enligt tidigare gängse principer. Är detta moral? Är detta uttryck för sans och måtta i relationerna mellan samhälle, enskilda läkare och patienter? Det är en fråga som verkligen har fog för sig. Jag vill ha ett besked från statsrådet om hur hon ser på den frågan. Sedan till ett annat beryktat fall. Det gäller en läkare i Ramsberg i Närke. Läkaren bor i glesbygd. Han har haft en patientgrupp som givit honom en inkomst på 7 000-8 000 kr. Vederbörande läkare är inte specialistkompetent. Men om ett år kommer han att ha specialistkompetens i gynekologi. Från landstingets sida säger man nej till fortsatt verksamhet hemma i byn, en utpräglad glesbygd, därför att läkaren inte har specialistkompetens. Jag förmodar att vederbörande läkare om ett år, när han är specialist på gynekologi, får fortsätta sin verksamhet i hembyn inom ramen för allmänläkarverksamheten. Detta är ytterligare ett exempel på hur horribelt dessa frågor hanteras. Man gör avsteg från majoritetens bärande huvudprincip, att Dagmarreformen skulle genomföras för att ge läkarna möjlighet att arbeta i glesbygd. Om man inte följer de ideologiska principerna, får man tydligen inte heller arbeta i glesbygd. Vad jag här nämnt är ett typexempel på detta. Från ansvarigt politiskt håll säger man: Vi kan i och för sig inte planera vår sjukvårdsverksamhet utifrån det faktum att det bor en läkare i en by i glesbygd. Jag konstaterar således att man bortser från patienterna och deras behov. Herr talman! Ytterligare ett glesbygdsexempel, denna gång hämtat från mitt eget län. Det gäller en kvinnlig sjukgymnast som arbetat i en socken utanför Vetlanda, en utpräglad glesbygdssocken. Kvinnan är trebarnsmor och har arbetat på deltid. Hon har haft en patientgrupp bestående av gravt handikappade och svårt sjuka som haft behov av hennes hjälp och stöd. Helt plötsligt får hon dock inte något nytt avtal med landstinget, därför att hennes verksamhet är av alldeles för begränsad omfattning. Vad innebär då detta? Jo, det innebär att de sjuka patienterna måste åka med ambulans in till lasarettet i Vetlanda för att där få den vård de behöver. Men den vården hade de ju kunnat få hemma av den kvinnliga sjukgymnasten och samma nära kontakt som tidigare. Det är, som sagt, ytterligare ett exempel på hur det går när man försöker att politiskt styra människors välfärd och trygghet. Låt mig ta ett sista exempel, herr talman, och jag ber om ursäkt för att det tar litet lång tid. Så nyligen som för ett par dagar sedan fick jag kontakt med en kvinna här i Stockholm som under ca två år hade gått hos en fritidspraktiserande gynekolog. Hon ringde dit för ett par dagar sedan för att beställa tid för sin årliga kontroll. Du är välkommen, blev svaret, men från och med nu kostar det 200 kr., eftersom vi inte längre får vara med i sjukförsäkringssystemet. Kvinnan blev givetvis konfunderad. Hon ringde till sin egen vårdcentral och begärde besked om hur hon skulle göra. Hon vill komma dit för ett rutinbesök. Man säger då på vårdcentralen: Hit får ni inte komma. Vi har inte kapacitet för årskontroller, enbart för fall där det finns misstanke om sjukdom eller där det finns någon liknande orsak. Vi rekommenderar er att söka upp en privatpraktiserande läkare. Här har vi verkligen den totala rundgången, herr talman. Man kan fråga sig: Håller sjukvårdshuvudmännen på att spela rysk roulett med svenska patienter? Jag förmodar att sjukvårdsministern, som enligt tidningsuppgifter också går till privat gynekolog, har haft större tur än den här Stockholmskvinnan och att sjukvårdsministerns läkare har fått ett sådant här avtal. Denna Stockholmskvinna får nu betala 200 kr. för sitt besök, under det att sjukvårdsministern får betala utifrån gängse läkartaxa. Den här Stockholmskvinnan betalar precis lika mycket i sjukersättning till försäkringskassan som sjukvårdsministern gör. Detta visar hur orimligt det här systemet är. Jag skulle vilja vädja till sjukvårdsministern att ni erkänner att ni gjorde fel. Ändra på beslutet! Se till att människors valfrihet och människors önskemål får något litet utrymme också på sjukvårdsområdet! Herr talman! Jag har visat på exempel som inte är extrema. Det finns säkerligen rader av liknande exempel när det gäller Dagmaröverenskommelsen. Jag skall vara så snäll att jag tror att sjukvårdsministern och majoriteten i Sveriges riksdag fattade detta beslut utifrån en ambition att det skulle bli bra, att man skulle få ut läkare i glesbygden, att det skulle bli glädje, fröjd och gamman och att alla skulle få sin service. När vi nu har vandrat denna korta väg efter Dagmarbeslutet, ser vi att denna målsättning inte kommer att uppfyllas. Det kommer att bli en direkt motsatt effekt. Vi vet att man i Stockholms läns landsting, där man halverar antalet patientbesök hos fritidspraktiserande läkare, i stället kommer att få inrätta 25-30 stycken nya läkartjänster inom landstinget. Detta gäller inte bara för Stockholms läns landsting. Man har samma tankegångar i Göteborg. Man måste, enligt sjukvårdsministerns egen utsago här i denna talarstol för några minuter sedan, hantera frågan på det sättet. Säger man nej till patientbesök hos privatpraktiserande läkare, är det sjukvårdshuvudmännens uppgift att anställa nya läkare som skall ge den service som de fritidspraktiserande tidigare har gett. Vi skall emellertid ha klart för oss att majoriteten i denna kammare sade: De fritidspraktiserande läkarna finns i överhettade områden, i områden där vi har ett för stort utbud av läkare. Därför säger vi nej. Jag förmodar att man då inte trodde att man skulle ersätta fritidspraktiserande läkare med nya heltidsanställda läkare inom landstinget. Det är precis samma överhettning man får i det fallet. Här är en total brist på logik i resonemanget. Det är en kvalificerad politisk saltomortal man gör. Det kommeroch jag vill fråga Gertrud Sigurdsen om det inte är så - att bli på det här sättet: När landstingen i dessa områden där man slopar fritidspraktikerna och där man har haft ett för högt serviceutbud tvingas gå ut och anställa nya läkare och tar dem i från den läkartillgång som finns, kommer de nya läkarna givetvis inte att tas ifrån det egna upptagningsområdet. De kommer att tas från glesbygden, från de mindre attraktiva sjukvårdsområdena. Därför får Dagmarbeslutet den absolut motsatta effekten mot det som var väntat. Servicen för patienterna försämras. Läkare tas från glesbygden till de områden som nu har fritidspraktiserande läkare för att fylla de behov som politiskt har skapats genom detta beslut. Detta visar inte någon större ambition, herr talman, när det gäller trygghetsfrågorna. Jag skulle vilja uppmana svenska folket, och framför allt de patienter som nu inte längre får vara kvar hos sina fritidspraktiserande läkare, att åka till Roslagstull och läsa den affisch där socialminister Sten Andersson i helfigur står och säger: Slå vakt om tryggheten inför valet. Jag rekommenderar dessa patienter att i samlad trupp åka dit och ta del av den trygghet som Sten Andersson och socialdemokraterna vill ge dem som nu förlorar rätten till de läkare de tidigare haft. Herr talman! Allra sist skall jag citera en insändare i en tidning från en handikappad 38-åring som är cp-skadad sedan födseln. Hon ger uttryck för sin oro över detta beslut: ”Jag har haft sjukgymnastik sen jag var tre år gammal och klarar mig inte utan den. Jag har haft min sjukgymnast i nästan tio år. Jag trivs med henne och jag känner mig trygg med henne, hon vet hur jag fungerar osv. Varför ska jag då inte ha rätt att ha henne kvar bara för att ni skall ändra på sjukvården? Och de som då drabbas värst är vi handikappade, för vi har svårare att få tag i både sjukgymnaster och läkare. Dessa vågar inte ta emot när de får höra att man har ett handikapp. Ska man inte ha rätt att få välja sin läkare och sjukgymnast längre? Det tycker jag är både skrämmande och upprörande.” Jag vill instämma i vad denna kvinna säger, och jag skulle vilja uppmana sjukvårdsministern: Tänk om! Gör vad sjukvårdsministern kan för att vi skall få tillbaka en bättre tingens ordning på detta område!

Fru talman! Karin Ahrland, som har framställt en interpellation i detta ärende till sjukvårdsministern, är förhindrad att ta emot svaret i dag, och jag skall därför göra det i hennes ställe. Jag kan göra det mot bakgrund av att statsrådet Sigurdsen och jag hade en debatt här i kammaren för ett halvår sedan, den 5 juni förra året, när riksdagen beslöt att införa det nya ersättningssystemet för läkarbesök. Vi som var emot detta system sade då att det kommer att innebära att sjukvårdshuvudmännen, dvs. landstingen och i några fall kommunerna, får bestämma om en offentligt anställd läkare får ha fritidspraktik eller inte. I en del fall blir det säkerligen inte några större förändringar, utan sjukvårdshuvudmännen kommer att vara generösa mot befintliga fritidspraktiker. Men på andra håll i landet kommer man att utnyttja denna möjlighet till att inte bara sätta stopp för etablering av nya privatpraktiserande läkare utan också tvinga ett antal nu befintliga fritidspraktiker att stänga sina mottagningar. Statsrådet Sigurdsen sade för ett halvår sedan att hon inte trodde att det skulle behöva bli så. Det föreliggande förslaget har inte till syfte att minska den privata sjukvården eller patienternas valfrihet, sade statsrådet. I interpellationssvaret uttrycker sig sjukvårdsministern nu något annorlunda. Hon säger att sjukvårdshuvudmännen, ”om de skulle vilja avskaffa verksamhet som fritidspraktiserande bedriver, måste erbjuda annan vård i stället”. Mot bakgrund av vad vi vet genom vad som har hänt är det naturligtvis en intressant fråga hur detta skall ske. Det är också bakgrunden till de interpellationer som här har framställts. Som Göte Jonsson just framhöll har en del sjukvårdshuvudmän träffat avtal som inte har inneburit några större förändringar, medan det på andra håll har blivit rätt drastiska inskränkningar.

Min fråga är då: Har väntetiderna när det gäller den offentliga sjukvården minskat nu sedan Dagmarreformen genomfördes? Är det inte i själva verket så att väntetiderna inom ganska många specialiteter ökar ytterligare? Är det intet.ex. så att den enskilda människa som har velat söka privat öroneller ögonläkare, med några veckors väntetid, om han eller hon vänder sig till den offentliga sjukvården drabbas av väntetider på upp till ett år? Är det de alternativ som socialdemokraterna har att erbjuda de människor som sedan lång tid vant sig vid att konsultera privatläkare? Ett huvudargument i debatten till förmån för detta förslag var att det skulle bli bättre i glesbygden. Även om en och annan stockholmare och göteborgare fick finna sig i att bli av med chansen att gå till sin vanliga läkare, fick mindre möjlighet att få läkarvård och fick vänta längre, skulle det vara bättre för människorna i Bergslagen och i Norrland. Vi som var emot förslaget ifrågasatte det. Vi kunde inte förstå hur en sjukhusanställd läkare i Stockholm eller Göteborg, när han eller hon förbjöds att ha fritidspraktik några kvällar i veckan, skulle förflytta sig till Värmland eller Norrland de där kvällarna. Ändå har man vidhållit argumentet att det skall vara till förmån för glesbygden. När Karin Ahrland nu har frågat hur många läkare som har flyttat till glesbygden till följd av Dagmarförslaget presterar statsrådet en undanflykt under hänvisning till att detta icke förväntas ge omedelbara effekter. Det är en process på lång sikt. Jag kan inte låta bli att återkomma till det exempel som Göte Jonsson nämnde. Det var från en ort i Närke som heter Ramsberg. Det är en liten glesbygdsort med 2-3 mil till närmaste vårdmöjlighet i Lindesberg. Där har man haft en fritidspraktiker som har haft sin ordinarie sysselsättning vid regionsjukhuset i Örebro men som valt att använda en del av sin fritid till att ge människor i denna glesbygdsort läkarvård. Den aktuella läkaren får nu inte längre ta emot patienter i Ramsberg, under förutsättning att han vill ha ersättning från försäkringskassan. Effekten är given. I det här fallet är det människor i glesbygd som berövas sin chans till läkarbesök. Mot denna bakgrund och inte minst mot bakgrunden att ni i regeringen — f.ö. också centerpartiet — som argumenterade för Dagmarsystemet med motiveringen att det skulle leda till ökad tillgång till läkare i glesbygden ställer vi till er den mycket relevanta frågan: Hur många ytterligare läkare har glesbygden tillförts sedan Dagmarsystemet infördes, och till vilka regioner har dessa läkare kommit? Detta är en rak fråga som borde kunna föranleda ett rakt svar. En annan problematik som har uppmärksammats i samband med att man har satt det nya ersättningssystemet i sjön är att många av våra invandrare väljer att söka privatläkare. Det är säkerligen naturligt med hänsyn till traditionen i de länder som dessa invandrare kommer ifrån. Den minskade möjligheten att besöka privatläkare blir här detsamma som minskade möjligheter att få sjukvård, eftersom dessa patienter inte väljer alternativet Jag kan ta ett annat exempel, från min egen hemkommun. Jag är också ledsen, fru talman, att jag tar lång tid på mig, men i likhet med föregående talaren tror jag att man bäst belyser de omänskliga effekterna av detta system med konkreta exempel. Det gäller här en specialistläkare, som är anställd i den kommunala sjukvården i Göteborg. Han har haft fritidspraktik ett par kvällar i veckan. Han har bl.a. tagit emot patienter som kommer från omkringliggande län. Dessa har vänt sig till honom därför att det inte finns tillgång till motsvarande specialitet på de orter där dessa patienter bor. Om man omöjliggör för de här patienterna att få ersättning från försäkringskassan för denna typ av besök hos en fritidspraktiker, blir säkert effekten även här att de förlorar möjligheten till relevant sjukvård. Jag har tittat på några fall. En del har man klarat genom att slussa över patienten till Cityakuten i Göteborg. På det sättet kunde vårdbehovet tillfälligt klaras. Detta är naturligtvis också ett exempel på att det här systemet får väldigt inhumana effekter. De privatpraktiserande läkarnas patientunderlag är inte nödvändigtvis begränsat till det län eller — som i detta fall — den kommun där vederbörande är verksam. Det kan vara fråga om en läkare som flyttat från ett landstingsområde till ett annat och som vill behålla en del av sina patienter från det tidigare upptagningsområdet. I storstadsområdena — i varje fall i Göteborg — är detta påtagligt. I den mån dessa fritidspraktiker inte ansluts till försäkringssystemet får deras patienter inte möjlighet till ersättning från sjukförsäkringen. Effekten blir naturligtvis också här att det hela går ut över patienterna. Jag skulle vilja ge sjukvårdsministern samma uppmaning som Göte Jonsson slutade sitt anförande med. Jag tror att alla vi politiker begår misstag ibland. Det gäller nog oberoende av vad vi har för partifärg. Om man har vidtagit en åtgärd och det i praktiken visar sig att de negativa effekterna överväger, borde man kunna erkänna sitt misstag och ändra systemet. Lägg fram en proposition till årets riksmöte, som ger oss möjligheter att låta de här fritidspraktikerna fortsätta att ta hand om de patienter som behöver dessa läkare!

Fru talman! Riksdagen fattade beslut om den s.k. Dagmarpropositionen i början av juni förra året. Sedan har det ankommit på landstingen att i praktiken formulera tillämpningen av riksdagsbeslutet. Det är femton av sjukvårdshuvudmännen som har gjort upp inför årsskiftet, medan det — om jag minns rätt — är tio som förlängt de nuvarande bestämmelserna ett kvartal eller däromkring. Jag har svårt att förstå den indignation som kommer från Göte Jonsson och Björn Molin. De har också gett rådet att vi skall upphäva ett beslut som vi faktiskt ännu i dag inte vet hur det kommer att gestalta sig i praktiken. I dag är det den 11 januari 1985. Ett antal landsting har i stort sett börjat tillämpa principerna i Dagmaröverenskommelsen, medan andra ännu inte har utformat exakt hur man skall göra det. Jag tycker därför att debattörerna här är väldigt snabba att dra slutsatser. Jag kan självfallet inte bemöta eller kommentera det som i debatten har sagts om enskilda fall — det är väl inte heller så debatter skall föras i riksdagen.

Jag tycker det åligger oss politiker att med de medel vi har till vårt förfogande försöka se till att det blir en verklighet också för människor som inte bor i tätorter. Nu frågar man här — och gör ett stort nummer av det — hur många läkare som har kommit till glesbygden med anledning av Dagmarpropositionen. Man frågar också: Hur många privatpraktiserande läkare har etablerat sig i glesbygden? Det går naturligtvis inte att svara efter elva dagar. Som jag säger i mitt interpellationssvar är detta en process. Vi har ju också sett till att privatpraktiserande läkare får en högre ersättning än normaltaxan om de etablerar sig i stödområdena A, B och C. Att inte fritidspraktikern, som har en fast och trygg anställning hos en sjukvårdshuvudman, skulle flytta till glesbygden trodde jag att både Göte Jonsson och Björn Molin skulle förstå. I så fall får han ju etablera sig som heltidspraktiker. Det gör man kanske inte om man tycker att det är bra att ha en fast och trygg anställning, som man har om man är anställd av landstinget. Göte Jonsson påstod, om jag förstod det rätt, att hemjourverksamheten och hemsjukvården hade minskat. Egentligen får man beklaga att många av de förslag som fanns i Dagmarpropositionen över huvud taget inte har diskuterats. Eftersom ni yrkade avslag på propositionen utgår jag ifrån att ni inte heller ställde upp på förslagen i Dagmarpropositionen om extra stimulansbidrag när det gäller hemsjukvården, när det gäller förebyggande verksamhet och när det gäller ökad öppenvård inom psykiatrin. Såvitt jag har mig bekant är hemjourverksamheten större i dag än den var under de år vi hade borgerliga regeringar här i landet. Landstingsförbundet har givit ut en rekommendation om hur landstingen bör tillämpa beslutet om Dagmarpropositionen. Tyvärr ville inte Läkarförbundet vara med ända fram — riksdagsmajoriteten, som stod bakom beslutet och som bestod av centern, socialdemokraterna och vpk, förutsatte förhandlingar — utan Landstingsförbundet har utfärdat en rekommendation om hur det bör tillämpas. Nu beklagar herrar Molin och Jonsson här att det inte blivit en konform — likadan — modell för hela landet. Jag trodde annars att ni företrädde ideologin att man skall åstadkomma frihet att utforma verksamheten med utgångspunkt i verkligheten. Ni är ju emot en ensidig, kollektiv inriktning! I det här fallet tycker jag att det är riktigt. Förhållandena kan vara olika på olika håll i landet, behoven kan vara olika, och syftet med reformen är att få flera läkare i vissa regioner och färre i andra. Jag tycker att det är ett riktigt beslut — och det borde det också vara enligt era ideologier — att man överlåter åt landstingen att utforma det såsom de tycker att det skall vara inom deras region.

Jag känner alltså inte någon oro och kan inte riktigt delta i medömkan med fritidspraktikerna. Jag känner större medömkan med varvsarbetarna vid Uddevallavarvet, som befinner sig i den situationen att de kan mista sina arbeten, än med de fritidspraktiserande läkarna, som har en fast och trygg anställning med hygglig lön. Att med sin arbetsgivare få diskutera om och i vilken utsträckning övertidsarbete kan tillåtas är någonting som åligger också andra arbetstagare i det här landet. Sedan till frågan vad det här kommer att innebära exempelvis när det gäller Stockholms läns landsting. Göte Jonsson frågade vilka intentioner som ligger till grund och undrade om man här följer Dagmaröverenskommelsen. Ja, det är just vad man gör. Stockholms läns landstings mål är att man skall bygga ut den öppna vården i de södra och sydvästra sjukvårdsområdena, där det är brist på läkare. Där en komplettering av den offentliga vården är önskvärd skall öppenvården förstärkas då det gäller vissa specialiteter. Man skall anlita tvåspråkiga läkare för invandrargrupper, särskilt när det gäller psykiatriker. Fritidspraktiker skall kunna komplettera de heltidspraktiserande läkarna genom insatser vid gruppläkarmottagningarna, osv. Detta är helt i linje med Dagmarpropositionens intentioner. Jag tycker inte att vi i dag kan säga att så här blev resultatet av Dagmarpropositionen. Vi är nu inne i en process där lagstiftningen skall tillämpas. Som herrarna framhållit har det i vissa landsting gått alldeles utmärkt, medan det på andra håll inte är klart i dag eller kanske har varit litet besvärligt. Till Björn Molin vill jag säga att jag i går tog reda på hur situationen är i Göteborg. Det visade sig att man där har fattat beslut för två år, 1985 och 1986. I Göteborg har man slutit ett avtal med Läkarföreningen, Carlanderska sjukhuset, City Akuten, Läkarhuset och sjukgymnasterna. Alla huvudintressenter är alltså överens om hur avtalet skall vara. Därför kan man för Göteborgs del inte påstå att fritidspraktikerna har kastats ut. Till slut vill jag säga att jag tycker att vi skall slå vakt om den sociala tryggheten för alla. Jag skulle vilja fråga hur Göte Jonsson har tänkt sig att den skall kunna upprätthållas, om man minskar anslagen till kommunerna med 7 miljarder kronor. Vilka effekter skulle detta få när det gäller den sociala tryggheten?

Fru talman! Det har blivit mig bekant att statsrådet Ingvar Carlsson har avblåst frihetsdebatten. Han lär ha sagt att nu finns det ingen anledning att diskutera den här frågan längre. Det gjorde han visst någon gång under julhelgen. Jag har förståelse för att han har gjort det därför att Gertrud Sigurdsen har verkligen visat hur socialdemokraterna ser på frihet. Hon gjorde det nu i sin replik. Statsrådet säger att ni moderater kan väl inte vara motståndare till att det utvecklas olika system beroende på människors behov i olika län, i olika landsting? Nej, det är vi inte alls. Ni moderater brukar ju hänvisa till verkligheten, sade statsrådet. Det är precis vad vi gör. Det är just verkligheten, fru statsråd, som jag hänvisar till här. Frihet är att följa människornas önskemål utifrån verkligheten. Men statsrådet och socialdemokraterna över lag anser att det är inte verkligheten som är frihet utan det är just vad socialdemokraterna anser och tycker som är frihet. Det är det som är skillnaden i vår syn på frihet. Det här kom verkligen fram i detta sammanhang. Men för patienten är väl friheten precis lika viktig i Södermanlands läns landsting, där man är mycket kärv när det gäller att skapa denna frihet, som i Hallands län och Älvsborgs län, där man är generösare. För patienten är behovet precis lika stort, men det är ju inte valfriheten hos patienten som styr utan det är majoriteten i landstingen som styr denna valfrihet. Detta visar att socialdemokraterna inte har förstått frihetsdebatten över huvud taget. Jag tycker inte synd om läkarna, säger statsrådet, de har sin anställning och de tjänar sina pengar. Ja visst, det är riktigt. Det har jag sagt också. Men statsrådet glömde patienten och hoppade över på varvsarbetarna i Uddevalla — vad nu de har med detta att göra, om möjligen inte på annat sätt än att det säkerligen också finns varvsarbetare i Uddevalla som mister sin läkare beroende på Dagmaröverenskommelsen. Skulle det möjligen hjälpa varvsarbetaren i Uddevalla att han först blir arbetslös och sedan mister sin läkare och i stället för att via sjukförsäkringssystemet få ersättning måste betala 200 kr. samtidigt som han är arbetslös. Det här är verkligen ett mycket märkligt resonemang. Stockholm följer Dagmaröverenskommelsen, säger statsrådet, därför att meningen är att läkarna skall till södra förorterna. Men den möjligheten hade ju Stockholms läns landsting före Dagmaröverenskommelsen. Det var väl ingen som förbjöd Stockholms läns landsting att inrätta nya tjänster i södra förorterna. Det blir ju inga nya läkare därför att man förbjuder fritidspraktikerna att fullfölja sin verksamhet. Åter till glesbygden. Härvidlag säger statsrådet: Låt oss vänta och se. Ja, men vi har ju redan sett vart vi är på väg. Om det är så att statsrådet skall åka någonstans och hålla ett tal om socialpolitik och sjukvårdspolitik och det efter en kilometer visar sig att statsrådet är på fel väg, skall då statsrådet fortsätta tills hon har kört två mil, i stället för att vända och se till att hon hamnar på det sammanträde där hon skall hålla sitt tal? Det är precis samma sak med denna debatt. Jag måste fråga: Var, statsrådet Sigurdsen, skall de läkare tas, som nu skall fullfölja den service som statsrådet här har lovat de patienter som inte längre får gå till sin fritidspraktiker? Var finns de någonstans? Finns de i de överhettade områdena som har nämnts tidigare, där man har en god försörjning? Har det plötsligt dykt upp nya läkare där? Eller var finns de? Det uppstår ju inte nya läkare genom Dagmaröverenskommelsen, utan dem vi hade har vi. Då är det alldeles klart att när de attraktiva områdena tvingas inrätta nya läkartjänster därför att man begränsar fritidspraktikernas serviceutbud till människorna, så kommer läkare — det är stor risk för det — att tas från mindre attraktiva sjukvårdsområden, som redan har svårt att tillgodose läkarbehovet. I och med detta försämras glesbygdens service just beroende på Dagmaröverenskommelsen. Man lägger ett yrkesförbud på läkarna och man begränsar valfriheten för patienterna. Man kan ju inte trolla. Effekten måste bli denna. Eller är det så, statsrådet, att de patienter som har gått till fritidspraktikerna är okynnespatienter som inte har behövt gå till läkare och att vi kan sänka vårt läkaroch serviceutbud? Då kan möjligen resonemanget hålla, men i så fall vill jag att statsrådet säger att det förhållandet att patienter har gått till fritidspraktiserande läkare som nu inte får fortsätta sin verksamhet är lyxkonsumtion, och det har statsrådet hittills inte sagt.

Fru talman! Statsrådet Sigurdsen säger att vi folkpartister som är för variation och mångsidighet borde vara nöjda. Det är ett i flera avseenden mycket konstigt argument. Vi är nöjda med att vissa sjukvårdshuvudmän inte har gjort några ändringar — och statsrådet Sigurdsen säger också att det är bra — men för det behövdes ingen Dagmarreform. Det är i några fall som Dagmarreformen inte har lett till skadeverkningar. Men i övrigt är det så att vi som är mot likriktning och monopol och för mångsidighet och variation vill åstadkomma detta genom att bibehålla en viss privatläkarsektor. Det vill vi inte åstadkomma genom att fastställa något slags monopoliserande avtal med vissa organisationer av läkare, typ Praktikertjänst eller liknande, utan det avgörande är att vi vill ge den enskilde läkaren en möjlighet att fritt etablera sig. Om han sedan kan driva sin praktik med framgång beror på om det finns patienter som vill anlita vederbörande läkare. Det är innebörden i begreppet valfrihet, och det förstår inte den socialistiska regeringen. Statsrådet Sigurdsen säger: Varför nu all denna upprördhet — systemet har ännu inte fungerat under så lång tid? Minuten efteråt säger statsrådet att genom beslutet fick läkarna klart för sig vad som gäller, och att de har haft ett halvår på sig att förbereda sig. Läkarna har alltså kunnat förbereda sig, men sjukvårdshuvudmännen har inte kunnat göra det, och därför kan man inte diskutera systemet. Fru talman! Jag tror att vi vet tillräckligt redan, bl.a. på grund av de enskilda fall som Göte Jonsson och jag har redovisat, för att känna en oro för vad Dagmarsystemet kommer att leda till och för att kunna motivera en uppmaning att förändra systemet. Man kan fråga sig: Vad är det vi kommer att få veta längre fram? I vilket avseende blir tillämpningen av Dagmarsyste met bättre om vi tar en debatt till hösten? Kommer en del av de fritidspraktiker som nu inte har träffat avtal att få sådant? Kommer möjligheterna till nyetablering av privatläkare att bli bättre när Dagmarsystemet har fungerat en tid? Kommer väntetiderna i den offentliga sjukvården att bli kortare till hösten? Det vore intressant att höra om statsrådet Sigurdsen på någon av dessa punkter har anledning att räkna med en förändring. När det gäller förstärkning av läkarresurserna i glesbygden säger statsrådet att det är en utdragen process. Det förstår jag, och jag tycker det var bra att fru Sigurdsen sade att man aldrig har tänkt sig att förbudet mot fritidspraktik skulle leda till någon förstärkning av läkartillgången i glesbygden. Men varför förbjuder man då fritidspraktiker? Varför förbjuder man ett antal läkare i Stockholm, Göteborg och Skåne att använda en del av sin fritid till att ta hand om patienter som behöver läkarvård, om man inte har tänkt sig att få någon positiv effekt för glesbygden? Jag tycker också att statsrådet Sigurdsen kunde framföra någon synpunkt på det fall från Ramsberg som både Göte Jonsson och jag har nämnt. Jag måste säga att det var ett ovanligt misslyckat försök att fly undan den här dåliga debatten som statsrådet gjorde genom att tala om den arbetslöse varvsarbetaren i Uddevalla. Vi tycker alla synd om honom. Att han har blivit arbetslös sammanhänger med många faktorer; en av dem är naturligtvis effekten av den politik som den socialdemokratiska regeringen fört. Om man i den här debatten om läkartillgången alls skall dra in den arbetslöse varvsarbetaren i Uddevalla, så tror jag det relevanta är att fundera litet över vad som händer om han blir sjuk. Vad händer om han — som har varit fallet många gånger tidigare — vill utnyttja en privatläkare i Göteborg? Det är en timmes tågresa till Göteborg. Jag tycker att om fru Sigurdsen vill föra debatten på de villkoren, skall hon svara på frågan: Varför skall den stackars människa som har blivit arbetslös i egenskap av varvsarbetare i Uddevalla behöva betala några hundra kronor extra, jämfört med vad han betalar i dag, om han vill besöka en läkare i Göteborg? Det är nämligen den relevanta frågan, fru Sigurdsen.

Herr talman! Frihet är att följa de önskemål som finns hos människorna, hos medborgarna, hos patienterna. Det är detta som är ledmotivet för Dagmaröverenskommelsen: vi skapar ett system där vi följer den hälsooch sjukvårdslag som vi har varit nästan eniga om då vi fattade beslut om den i riksdagen. Jag tycker att vi skall se till patienternas behov och önskemål när det gäller att få god hälsooch sjukvård var man än bor i det här landet. Jämförelsen med varvsarbetaren tog jag upp bara för att jag hörde på herrar Jonsson och Molin att ni tyckte att fritidspraktikerna var ömmande fall när det gäller yrkesutövningen. Jag fick nästan uppfattningen att de inte har något arbete, inte någon ersättning. Jag betonade då att de har en fast, trygg anställning. Det är deras möjligheter att arbeta på sin fritid som i och med Dagmaröverenskommelsen kommer att regleras. Det var en egendomlig slutsats Björn Molin, att den arbetslöse varvsarbetaren i Uddevalla kommer att få betala ett par hundra kronor extra för att gå till läkare. Hur vet Björn Molin det? Jag utgår från att det finns heltidspraktiserande läkare, vårdcentraler och även fritidspraktiker inom systemet också för varvsarbetarna i Uddevalla. Jag vill upprepa vad jag sade i den förra debatten med Björn Molin, eftersom han påstår att jag har ändrat mig sedan vi hade debatten den 5 juni 1984. Jag sade då att jag utgår ifrån att sjukvårdshuvudmännen känner sitt ansvar och kommer att följa hälsooch sjukvårdslagen som innebär att huvudmännen är ålagda att erbjuda sina invånare en god hälsooch sjukvård. Det finns därför ingen som helst anledning att tro — för det är bara tro, inget vetande — att landstingen skulle vilja avskaffa all den verksamhet som de fritidspraktiserande läkarna bedriver. I så fall måste huvudmännen erbjuda annan vård i stället. De fritidspraktiserande läkarna skall inte förbjudas, som Björn Molin påstår här. Alla kommer naturligvis inte att finnas med inom ersättningssystemet när de diskuterar denna fråga med sina arbetsgivare. Men att säga att vi förbjuder någon att utöva sitt yrke är helt enkelt att bedriva en lögnaktig argumentation i den här diskussionen. Så till Stockholms län igen. Där har man ju den principen att man prioriterar heltidspraktiserande läkare. Jag har inte hört herrarna säga någonting om de heltidspraktiserande läkarna, som vi på alla sätt i och med riksdagsbeslutet försöker stimulera och få att flytta till glesbygden. De fritidspraktiserande läkarna i Stockholms läns landsting har ju förtur om de vill lokalisera och utöva sin verksamhet i de södra och sydvästra förorterna, där man har brist på läkare. I och med denna överenskommelse har alltså landstinget fått möjlighet att förse även den befolkning som bor i den delen av länet och de patienter som finns där med den goda hälsooch sjukvård som denna riksdag har sagt att hela svenska folket skall ha tillgång till. De heltidspraktiserande läkarna har — det kan jag väl avslöja i den här debatten — vid många tillfällen till mig sagt att de har känt sig hotade av de fritidspraktiserande läkarna, som har tagit ifrån dem jobben. Jag har förstått dem när de har beskrivit sin oro inför den utveckling som fritidspraktikerna har haft. De skall leva på sitt yrke och måste alltså kunna utöva det på heltid. Jag vill framhålla att vi försöker stimulera den verksamheten. Sedan tycker jag det är egendomligt att Björn Molin vid ett par tillfällen tar upp de väntetider som finns. Detta har väl ingenting med Dagmaröverenskommelsen att göra! Jag vet att vi har vissa flaskhalsar, där det uppstår väntetider därför att man inte har tillgång till specialister. Detta skall vi naturligtvis försöka komma till rätta med genom att utbilda fler specialister, så att man snabbare kan klara av vårdbehoven och förkorta väntetiderna. Herr talman! Jag tycker Dagmarpropositionen och beslutet i anledning av den är riktiga och helt i enlighet med hälsooch sjukvårdslagen. Både jag och den riksdagsmajoritet som står bakom detta beslut har haft patienternas bästa för ögonen — och då gäller det alla patienter, oavsett var de bor i landet.

Herr talman! Björn Molin och jag har hänvisat till enskilda fall. Då säger statsrådet att hon omöjligt kan diskutera utifrån enskilda fall — det tillhör inte principen i riksdagen att diskutera på det sättet. Det var en ganska underlig motivering. Vi har redovisat fall — man kan kalla dem enskilda eller vad som helst — som berör många patienter i vårt land, beroende på det beslut som har fattats av en majoritet i det här huset. Nog måste man väl utgå från vilka effekter för den enskilda patienten våra beslut får? Då måste man hänvisa till de konkreta fall där beslutet har gett effekt — i praktiskt taget alla sammanhang en negativ effekt. Statsrådet hänvisar till 2 § hälsooch sjukvårdslagen och säger att det är friheten för patienten som är det viktiga. Jag skulle vilja säga att problemet är att detta beslut och det sätt på vilket beslutet genomförs ute i landsting och hos sjukvårdshuvudmän innebär att man gör avkall på hälsooch sjukvårdslagen. Jag anser att man inte lever upp till hälsooch sjukvårdslagens krav på att patienten skall sättas i centrum. Det kan inte anses vara att sätta patienten i centrum när man i första hand tar hänsyn till vad politikerna tycker i ett speciellt landsting. Vidare säger statsrådet att man i Stockholms län skall se till att man får heltidspraktiserande läkare. Detta är inte alls vad statsrådet sade i sitt svar. Där talade hon om de nya läkarna som Stockholms läns landsting planerar att ”anställa”. Att själva anställa läkare har landstingen haft möjlighet att göra redan tidigare. Det är inget nytt förhållande på denna punkt. Det intressanta är varifrån de nya läkarna skall tas. Det är i detta sammanhang som man har försökt göra gällande att läkarna kommer ut i landsorten om bara Dagmaröverenskommelsen träder i kraft. Men nu har Björn Molin och jag visat att det blir precis tvärtom. Statsrådet har också indirekt erkänt detta. Således har hela motivet för Dagmarbeslutet rasat ihop — om man utgår från patientens önskemål. Utgår man från en ideologisk överbyggnad som säger att politiker vet bäst, då frodas Dagmar verkligen och blommar ut. Det är just detta som är skillnaden mellan statsrådets och mitt sätt att se på dessa frågor. Statsrådet talar sig varm för heltidspraktiserande privatläkare och försöker misstänkliggöra Björn Molin och mig genom att ge ett intryck av att vi inte skulle vilja ha heltidspraktiserande privatläkare. Detta är en definitiv felsyn — och ett försök att smita undan debatten. I motioner har vi från mitt partis sida år efter år pekat på behovet av att underlätta för privatpraktiserande läkare att etablera sig. Här säger statsrådet: Nu är det fritt fram i Stockholm. Låt mig bara ge ett exempel. Det gäller en kvinna som tidigare inte kunde få gynekologtjänst hos landstinget utan hänvisades att vara privatpraktiserande läkare. Det finns inget direkt samband mellan denna kvinnas situation och Dagmaröverens kommelsen, men ett intressant politiskt samband. Jag tänker därför nu anföra följande för statsrådet: En kvinnlig gynekolog som under en period inte hade arbetat på grund av att hon hade varit hemma och tagit hand om sina barn kontaktade för ett tag sedan landstinget och sade: Nu vill jag börja privatpraktisera. På en praktik där det redan finns en tjänst skall man utvidga med ytterligare en tjänst, och jag vill gå ut och arbeta som privatpraktiserande gynekolog. Kom igen i samband med nästa budgetarbete! blev svaret. Är det att stimulera privatpraktiserande läkare? Man träffar korta avtal och ger så litet svängrum som möjligt. Det gäller även för heltidspraktiserande läkare. Om man kan ”snipa in” gör man det. Vi måste kontrollera hur det verkliga förhållandet är. Och tyvärr är situationen mycket besvärlig även för heltidspraktiserande läkare, just beroende på att Dagmaröverenskommelsen indirekt, genom landstingens totala planering, kommer att påverka också deras förhållanden.

Herr talman! Statsrådet Sigurdsen försökte här skapa en motsättning mellan heltidspraktiker och fritidspraktiker. Jag tror att det är en alldeles konstlad motsättning. Det visar det faktum att det finns en så stor patientefterfrågan på både heltidspraktiserande och fritidspraktiserande privatläkare. I och för sig var det intressant att höra statsrådet Sigurdsen nu plädera så intensivt för heltidspraktikerna. Det gladde mig. Det är värdefullt om vi kan bli ense om att vi skall underlätta deras verksamhet. Då kanske vi kan vänta oss förslag som underlättar t.ex. nyetablering och överlåtelser av heltidspraktiker. Det skulle nog Dagmarförslaget i så fall behöva kompletteras med. Det var en positiv sinnesförändring från sjukvårdsministerns sida att hon var så välvilligt inställd till de heltidspraktiserande privatläkarna. Fru Sigurdsen säger att det är patienternas önskemål som skall vara avgörande. Det tycker vi också. Men felet med er sjukvårdspolitik är att det är politikerna och inte de enskilda patienternas önskemål som styr fördelningen av läkarresurserna. Vårt enkla argument är att om människor vill gå till fritidspraktiker, låt dem göra det. Om människor inte vill gå till fritidspraktiker, kommer fritidspraktikerna att stänga sina praktiker, så det är inget problem. Vad som nu händer, och vad vi varnade för, är att ett antal offentliganställda läkare på ett antal ställen i landet inte längre kommer att få lov att ta emot patienter privat, om de vill ha ersättning från försäkringskassan. Fru Sigurdsen säger i sitt svar att dessa läkare skall erbjudas andra vårduppgifter inom den offentliga sjukvården. Då är naturligtvis frågan om väntetiderna högeligen intressant för de människor som varit vana vid att efter ett par tre veckors väntan kunna få gå till sin privatläkare. Dessa människor får nu beskedet att de skall söka motsvarande läkare inom den offentliga sjukvården. De finner då att väntetiden är ett halvt eller ett år. Det är beklagligt med de långa väntetiderna. Dessa varierar från olika specialiteter och i olika delar av landet. Men på sina håll finns det förfärande långa väntetider — det tror jag att Gertrud Sigurdsen och jag kan vara ense om. Herr talman! Man brukar ibland säga att vi politiker skapar onödiga klyftor mellan varandra. På denna punkt behöver man inte göra detta konstaterande. Här finns det en avgörande skillnad mellan en socialdemokratisk vårdideologi och vår frihetliga vårdideologi.

Herr talman! Jag får väl ha överseende med att Björn Molin har fått hoppa in i denna debatt som ersättare. Han har missat en del av det som sades i debatten den 5 juni. Jag har tidigare repeterat vad jag sade, och Björn Molin sade att jag tänkt på nytt. Nu har han välkomnat att jag säger att det är bra att vi skall ha fler heltidsverksamma läkare. Då vill jag återigen referera vad jag sade i den debatt vi hade den 5 juni. Jag sade att privatläkarna utgör en ganska blygsam del inom läkarkåren. Men jag upprepar — jag har sagt detta flera gånger — att jag vill slå vakt om de heltidsverksamma privatläkarnas möjligheter att verka, som ett komplement till den offentliga sjukvården. Detta står i riksdagsprotokollet, så Björn Molin kan inte säga att jag kommer med felaktiga uppgifter. Jag har inte försökt skapa motsättningar mellan heltidsverksamma läkare och fritidspraktiker. Jag har här refererat vad heltidsverksamma läkare har sagt till mig vid samtal. Jag kan inte bestrida att det som dessa läkare säger är riktigt. Jag tycker att vi som rikspolitiker har en uppgift, oavsett om vi är statsråd eller riksdagsledamöter, att se vilka effekter våra beslut får. Jag tror att vi ofta missar det. I och med att vi har fattat beslut i denna kammare har vi överlåtit åt andra att verkställa besluten. Jag tycker därför att det är helt riktigt att vi skall se på effekterna. Vad blir resultatet av de beslut vi fattar i denna kammare? Nu blev det lyckligtvis regeringsskifte i oktober 1982. Vi kan därför inte i dag säga vilka effekter införandet av de karensdagar som den borgerliga regeringen hade beslutat om skulle ha fått. Det var ett beslut som vi rev upp. Jag tror att detta beslut skulle ha fått förödande konsekvenser för de patienter som vi i dag här i debatten alla vill slå vakt om. Upprivandet av detta beslut innebar en social trygghetsreform, och jag är glad över att detta beslut aldrig verkställdes. Jag skulle vilja fråga Göte Jonsson: Vilka effekter skulle moderaternas förslag få på sjukvården om det gick igenom? Moderaterna vill ta ifrån landstingen 5,5 miljarder kronor. Av dessa 5,5 miljarder kronor består 4,3 miljarder kronor av mentalvårdsbidrag — som alltså ingår i Dagmarpropositionen. Det skulle innebära att ungefär var tionde läkare och sjuksköterska liksom var tionde av andra anställda inom sjukvården skulle få sägas upp. Jag tror alltså att det är viktigt att vi som politiker tittar på effekterna av de beslut som vi fattar. Jag tror att de beslut som de borgerliga regeringarna fattade på det sociala trygghetsområdet hade blivit förödande och att de beslut som skulle kunna fattas, om moderaterna får något inflytande i framtiden, skulle bli förödande för de människor, de medborgare som det är vår uppgift att värna om och se till att de också i framtiden får en social trygghet.
Herr talman! Jag konstaterar att statsrådet har så svaga argument i den debatt som våra interpellationer gäller, att hon nu vill försöka smita undan genom att diskutera besparingar, psykvård, innehållet i psykiatrin och allt möjligt sådant. Jag är beredd att ta en debatt om de frågorna vid ett tillfälle då det är meningen att vi skall diskutera dem. De har ingenting med Dagmaröverenskommelsen att göra. Jag vill samtidigt understryka att de besparingsförslag som vi har lagt fram ligger inom ramen för ett system, där vi slår vakt om tryggheten i relationerna för den enskilde med staten, landstingen och kommunerna. Jag vill fråga statsrådet om hon utifrån sitt löfte här att utvärdera de beslut som vi har fattat är beredd att beträffande Dagmaröverenskommelsen verkligen utvärdera effekterna på ett positivt sätt och inte så som statsrådet gjorde i sitt interpellationssvar bara hänvisa till att landstingen får bestämma. Det är detta frågan gäller i dag. Är statsrådet Sigurdsen helt nöjd med det sätt på vilket riksdagsbeslutet om Dagmar har genomförts hos de olika sjukvårdshuvudmännen, eller skall det löfte om en utvärdering som statsrådet lämnade här i talarstolen i sitt senaste inlägg också gälla synen på den här reformen? Är statsrådet i så fall beredd att med hjälp av den kapacitet i fråga om utredningsresurser som statsrådet har till sitt förfogande verkligen analysera de effekter som detta olyckliga beslut har fått?
Herr talman! För det första vill jag säga att vi har en hälsooch sjukvårdsberedning inom socialdepartementet, där Landstingsförbundet och socialdepartementet diskuterar de frågor som rör hälsooch sjukvården. Vi skall vid vårt sammanträde den 29 januari få en redovisning av hur Dagmarbeslutet har effektuerats. För det andra vill jag säga att i den överenskommelse mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet som ligger till grund för genomförandet av Dagmarbeslutet står angivet hur man skall följa upp verksamheten. Däri inbegrips någon form av utvärdering. Vid ett sådant här beslut är det naturligt att man skall följa upp verksamheten och se hur beslutet har verkat.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat industriministern om hur behovet av utbildningsåtgärder inom svensk skinnindustri kan tillgodoses, så att den yrkeskunskap som i dag finns i branschen kan bibehållas också i framtiden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Att tillgodose utbildningsbehov inom små branschområden är enligt min mening en angelägen uppgift som under senare år i hög grad har uppmärksammats inom utbildningsväsendet. Olika modeller har prövats med såväl skolsom arbetsplatsförlagda inslag. Den arbetsgrupp för översyn av den yrkesinriktade utbildningen inom gymnasieskolan, som jag tillsatte i somras, arbetar bl.a. också med den generella frågan om utbildning för små yrkesområden. I vad gäller skinnindustrin finns redan inom gymnasieskolans ram ett antal specialkurser, nämligen kurs i skinnkonfektionsarbete om ett läsår, kurs i skinnkonfektionssömnad samt kurs i tillskärning inom skinnkonfektionsindustrin om vardera en termin. Dessa har enligt organisationsbeslut en intagningskapacitet om 16, 32 resp. 8, dvs. totalt 56, intagningsplatser. I förhållande till branschens totala storlek förefaller denna dimensionering vara väl avvägd. Såvitt jag vet finns f.n. inga konkreta planer på att öka antalet platser. All utbildning inom skinnindustrin är koncentrerad till ”skinnskolan” i Västerdalarnas gymnasieskola i Malung, där skinnindustrin traditionellt har en stark ställning. Detta kan självfallet föranleda problem med långa reseavstånd för elever från andra områden som är intresserade av utbildning inom branschen. Enligt uppgift har dock rekryteringen från andra kommuner ökat, så att andelen ”utsocknes” elever nu uppgår till ca 50 90 av elevantalet vid ”skinnskolan” i Malung. All yrkesutbildning måste fortlöpande förnyas med hänsyn till den tekniska utvecklingen och nya branschförbättringar i övrigt. Detta gäller givetvis även utbildning för arbete inom skinnindustrin. Jag vill betona den viktiga roll som skinnskolan spelar för branschen såväl i vad gäller att vidmakthålla yrkeskunskaperna inom skinnindustrin som när det gäller att utgöra en rekryteringsbas för nyrekrytering av ungdomar till branschen. Eventuella behov av förnyelse i utbildningsinriktning eller utbildningsinnehåll får framföras via branschorganen eller skinnskolan till berörda utbildningsmyndigheter, dvs. i första hand länsskolnämnden och skolöverstyrelsen.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

Jag tycker att svaret är positivt, dels därför att satsningarna på utbildning är så stora som de är, dels därför — kanske skulle jag säga framför allt därför — att statsrådet uppenbarligen är beredd att pröva olika utbildningsmodeller för att kunskaperna inom en liten bransch skall kunna behållas. När det gäller en så liten bransch som skinnindustrin tror jag att någon form av inbyggd utbildning många gånger skulle innebära uppenbara fördelar. Svensk skinnindustri befinner sig inte direkt i en lönsamhetskris. Men i ett läge med mycket hård konkurrens med lågprisimport krävs det stöd för att en viss branschstorlek skall kunna behållas. När en bransch blir alltför liten finns risken att branschen utarmas och att man den vägen tappar kunskaperna. Antalet sysselsatta inom branschen är i dag mycket litet. I hela Sverige finns det förmodligen inte fler än ca 250 direkt industrisysselsatta, varav drygt 200 i Malung. Inom garveribranschen, som ju är en bransch inom svensk skinnindustri, finns det förmodligen ca 175 yrkeskunniga personer, varav ca 50 i Malung. Garveribranschen är för resten ett område — den uppfattningen har jag — där det finns mycket att göra för att utveckla och skapa kunskaper om material som skulle vara högst användbara i krissituationer. Åldersfördelningen bland dem som är sysselsatta inom skinnbranschen är på grund av hög medelålder mycket ogynnsam. Skall yrkeskunskaperna behållas krävs — trots en förhållandevis hög yrkesutbildningsnivå — en viss storlek på branschen. Orsaken till att jag framställt min fråga till industriministern är att jag anser att det krävs en viss branschstorlek för att branschen skall kunna överleva. Därmed krävs också ett visst industripolitiskt stöd. Jag anser det nödvändigt att behålla branschkunskaperna när det gäller tillverkning av handskar och skinnplagg — framför allt av beredskapsskäl. Skinn är ett naturmaterial som vi i ett krisläge bör ta till vara och som vi säkert också behöver ta till vara, inte minst med tanke på dem som i sitt arbete har behov av oömma och slitstarka kläder. Skinnindustrin är ett område där överstyrelsen för ekonomiskt försvar borde ha ett klart intresse av att tillverkningen finns kvar och att yrkeskunskaperna bevaras. Ännu en gång tackar jag statsrådet för svaret. Jag hoppas att vi kan hjälpas åt i arbetet med att behålla de kunskaper som finns inom branschen.

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig om det finns fog för uppgifterna att högskolans administration ökar och vilka åtgärder som har vidtagits resp. planeras för att minska byråkratin inom högskolan. Inom högskolan är det högskolestyrelserna själva — där företrädare för lärare, andra anställda och studerande utgör majoriteten — som beslutar om hur stor del av anslagen som skall tas i anspråk för bl.a. administrativa uppgifter. För att högskolans mångfasetterade verksamhet skall kunna fungera behövs självfallet en god administration. Administrationen vid universitet och högskolor är emellertid inte en klart urskiljbar verksamhet som handhas av en avgränsad grupp tjänsteinnehavare. Många uppgifter som brukar hänföras till administration utgör viktiga stödoch servicefunktioner för utbildning och forskning. I december 1983 beslöt riksdagen, efter förslag i proposition 1983/84:52 om vissa högskoleorganisatoriska frågor, att öka högskolestyrelsernas befogenheter att utforma den interna planeringsoch ledningsorganisationen på det sätt som bäst passar de lokala förhållandena. Enligt vad jag erfarit har dessa vidgade befogenheter utnyttjats i stor utsträckning, och resultatet har blivit en betydande minskning av antalet beslutsorgan. Detta borde också slå igenom i kraven på insatser från högskoleförvaltningarnas sida. De centrala och regionala högskolemyndigheterna, liksom högskoleenheternas förvaltningar, har, som annan statlig förvaltningsverksamhet, sedan fem år tillbaka varit underkastade krav på årliga besparingar. Senast i årets budgetproposition har sådana besparingar för förvaltningsändamål beräknats. Åtgärder har sålunda de senaste åren vidtagits i direkt syfte att begränsa högskolans administration. Trots detta hävdas ibland i debatten att den fortfarande ökar. Att bedöma hur stor andel av högskoleverksamheten som utgörs av administration är inte möjligt enbart med utgångspunkt i antalet innehavare av tjänster med vissa benämningar. Detta har också konstaterats i den forskningsrapport som jag antar att Iris Mårtensson syftar på i sin fråga. Bristen på kunskap om de faktiska förhållandena är emellertid enligt min mening otillfredsställande. Självfallet är det angeläget att regeringens och riksdagens intentioner när det gäller rationaliseringsoch förvaltningsbesparingar verkligen slår igenom. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att ge universitetsoch högskoleämbetet i uppdrag att, i samverkan med statskontoret, kartlägga hur omfattningen av högskolans förvaltningsfunktioner har förändrats de senaste åren, för att på det sättet få fram ett underlag för att bedöma om ytterligare åtgärder bör vidtas.

Herr talman! Jag vill först tacka utbildningsministern för det utförliga svar jag fick på min fråga. Frågan är — som utbildningsministern helt riktigt antagit — föranledd av den forskningsrapport som lades fram i slutet av förra året och som gjorde mig intresserad av hur högskolebyråkratin vuxit sedan 1969. Jag är helt på det klara med att om man skall kunna upprätthålla högskolans basfunktioner — alltså utbildning, forskning och utvecklingsarbete— krävs ett visst mått av lokal administration. Men frågan är hur mycket och till vilket pris. I den berörda forskningsrapporten framgår att den relativa andelen handläggare ökade betydligt under tiden 1969-1981 samt att den inte heller stod stilla mellan 1981 och 1984. Regionstyrelserna är inte medräknade, inte UHÄ och inte heller administrativ personal på institutionerna utan rena handläggartjänster. Men märk väl att antalet studerande under denna tid inte har ökat nämnvärt. Sammantaget visar rapporten att högskolan i dag innehåller många fler administratörer än 1969. Man måste då fråga sig: Har inte åtgärderna som har vidtagits för att begränsa högskolans administration fått det genomslag som var önskvärt? Att den nya högskolan innehåller uppgifter av administrativt slag, som kräver speciella, administrativa tjänster, anser jag vara helt i sin ordning. Det är bra att utbildningsministern lovar att ge berörda myndigheter i uppdrag att kartlägga förvaltningsfunktionerna. Om antalet byråkrater fortsätter att öka — samtidigt som institutionerna tvingas spara — slår det nämligen mot undervisningen. Förhoppningsvis kan det finnas rationaliseringsvinster att göra inom högskolans administration till förmån för en ökning av undervisning och forskning. Besked om det får vi när den kartläggning som utbildningsministern har lovat kommer.
Herr talman! Larz Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att öka antalet intagningsplatser i gymnasieskolan inför den nu förestående intagningen till läsåret 1985/86. Jag ser det som synnerligen angeläget att göra det möjligt för alla ungdomar att få en grundläggande gymnasieutbildning. I detta syfte har också antalet platser på gymnasieskolans grundskoleanknutna studievägar stegvis utökats de senaste åren, från 107,2 intagningsplatser per 100 16-åringar budgetåret 1982/83 till 111,8 platser innevarande budgetår. För att garantera att dessa platser i första hand tillfaller 16 och 17-åringar beslöt ju också riksdagen på grundval av förslag i 1984 års budgetproposition att införa bestämmelser om prioritering av dessa grupper vid intagningen till gymnasieskolan. Jag har varit väl medveten om den oro som man på många håll i landet hyser för att gymnasieplatserna, trots de åtgärder jag nu har nämnt, inte skulle räcka till för 16 och 17-åringarna nästa år. Mot denna bakgrund har regeringen i budgetpropositionen föreslagit att gymnasieskolan får ytterligare 2 300 intagningsplatser läsåret 1985/86. Om riksdagen bifaller detta förslag kommer antalet platser att uppgå till 114,4 per 100 16-åringar. Därigenom bör samtliga 16 och 17-åringar, som så önskar, kunna erbjudas en plats i gymnasieskolan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, även om tacksamheten kanske borde gå i den motsatta riktningen, till oss i centerpartiet som ständigt är pådrivande i denna fråga. Det är bara synd att regeringen har en så lång reaktionstid och att besluten kommer så sent. Jag skall ge några exempel på det från den tidigare hanteringen. Hösten 1983 lade regeringen fram en proposition om sysselsättningspolitiska åtgärder. Då väckte vi från centerpartiet en motion, där vi bl.a. pekade på det stora behovet av ytterligare platser i gymnasieskolan och att besluten borde komma tidigare för att underlätta planeringen för kommuner och länsskolnämnder. Då sade regeringen och riksdagsmajoriteten nej. I januari 1984 kom sedan budgetpropositionen, och där fick gymnasieskolan ett ytterligare antal platser. Det var i och för sig bra, men antalet var fortfarande otillräckligt. Med anledning därav väckte vi i centerpartiet en ny motion, där vi föreslog en ytterligare utökning av antalet platser. Regeringen och riksdagsmajoriteten sade nej. På våren kom den s.k. gymnasiepropositionen, där regeringen återigen föreslog ett litet utökat antal platser. Också den gången hade vi i centerpartiet anledning att föreslå fler platser än vad regeringen ville ge till gymnasieskolan. Dessutom upprepade vi vårt ständigt återkommande krav att besluten borde komma tidigare så att man kunde planera bättre. Efter det att regeringen och riksdagsmajoriteten hade avvisat våra krav och presenterat de slutliga ramarna för 1985/86 — det är detta ni har att planera efter — kommer man nu i budgetpropositionen i januari tillbaka och säger att man nu kan tänka sig att utöka de här ramarna ytterligare. Samtidigt lägger man fast slutgiltiga ramar för 1986/87. Då säger statsrådet att hon har varit väl medveten om den oro som man på många håll i landet hyser för att gymnasieplatserna trots de åtgärder som nämnts inte skall räcka för 16-17-åringarna nästa år. Fanns inte den medvetenheten hos statsrådet när vi fattade beslut om gymnasiepropositionen? Vi pekade exakt på de siffror, exakt på det underlag som regeringen nu grundar sitt ställningstagande i budgetpropositionen på. Varför vill inte regeringen tro på de uppgifter, som vi lämnar, i så god tid att besluten kan fattas så att planeringen stämmer överens med de faktiska behoven?
Herr talman! Jag kan ge Larz Johansson rätt i att centern har en viss ärorik historia i vad gäller att kräva fler gymnasieskolplatser. Det är nu något lättare för ett oppositionsparti än för regeringen. Jag ger också Larz Johansson rätt i att planeringsproceduren och möjligheten till tidigare beslut i vad gäller gymnasieskolplatser inte är så bra som jag skulle önska. Det har jag sagt tidigare här i riksdagen. Därför hoppas jag att vi skall komma till rätta med detta så att vi kan ha en långsiktig planering och så att kommunerna vet vad de har att hålla sig till, men även så att vi kan hålla antalet gymnasieplatser på en sådan nivå att man verkligen kan se realistiskt på planeringen. Det är just de två tingen som är svåra att förena, framför allt under de år då det har varit mycket upp och ner i årskullarna med 16-åringar. Gymnasieskolan har därför måst fluktuera ganska kraftigt. Jag hoppas att vi skall hitta en ordning som underlättar planeringssystemet.
Herr talman! Ett bra sätt att komma till rätta med problemen är att följa de förslag som centerpartiet lägger fram vid det tillfälle då vi gör det och inte ett halvår senare. Vi står ånyo inför denna situation, för nu föreslås det i budgetpropositionen slutgiltiga ramar för 1986 86, trots att statsrådet lika väl som jag är medveten om att antalet 16-åringar ökar ytterligare. Då borde logiken kräva att när man nu anser sig behöva öka antalet platser för att försöka motsvara kraven i år bör ramen naturligtvis utökas ytterligare för 1986/87. Det kan vi konstatera redan nu. Det är ett bra tips för statsrådet att i så fall följa det rådet redan vid detta tillfälle. När det gäller den här frågan är det faktiskt inte speciellt mycket lättare för oppositionen än för regeringspartiet. Det är precis lika lätt för båda parter att föreslå och ta fram det exakta antal gymnasieplatser som man behöver. Kostnaderna kan aldrig avskräcka. Vi är båda lika medvetna om att om man inte gör detta kostnaderna i stället kommer in under uppföljningsansvaret eller, för de äldre ungdomarna, under arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag läser just i årets budgetproposition att statsrådet har fått lov att konstatera att pengarna inte räckte till under uppföljningsansvaret föregående budgetår, alltså fick man lov att anvisa 150 milj.kr. ytterligare. Nog hade det väl varit en god affär för statskassan att i stället använda de pengarna till fler gymnasieplatser? Det hoppas jag att statsrådet kan ge mig rätt i — då kan hon undvika sådana här misstag i fortsättningen.
Herr talman! Problemet är ju att vi har vissa tidpunkter då planeringen skall vara klar och då besluten skall fattas. När centern satt i regeringen hade man som parti respekt för dessa tidpunkter för regeringsarbetet, liksom jag som statsråd måste ha det. Det är annat när man befinner sig utanför kanslihuset. Jag tycker att det alltid är bättre om vi kan erbjuda ungdomarna gymnasieutbildning i stället för att erbjuda olika andra alternativ. Jag är glad för att intresset för gymnasieskolan också ökar bland de ungdomar som slutar grundskolan.
Herr talman! I det här fallet är det ju inte precis tidpunkterna för besluten som behöver vara avskräckande, eftersom vi känner till och har känt till den faktiska situationen vid varje sådant här beslutstillfälle. Nu redovisar skolöverstyrelsen att för det läsår som vi nu talar om — det som börjar höstterminen 1985 — är antalet förstahandssökande i förhållande till 100 16-åringar faktiskt 126. Så detta med 114 92 är trots allt en ganska dålig lösning och ett klent besked till alla dem som de facto vill ha en gymnasieutbildning. Jag tycker att det vore skäl att försöka se till att den här planeringen bättre stämde överens med de faktiska behoven. Nu vet vi alltså att till det därpå följande läsåret är 16-åringarna fler än i år, och då kräver logiken att vi redan nu höjer den slutliga ramen för läsåret 1986/87.
Herr talman! Vi vet i dag inte någonting om hur hösten kommer att se ut — hur många som kommit in av dem som vill komma in i gymnasieskolan. De elever som här kommer i fråga har ännu inte ens lämnat in sina ansökningar. Vi måste därför i dag uttala oss med en viss osäkerhet. Det är prognoser det hela handlar om; man får göra en bedömning av den platstillgång som erbjuds. Vad vi nu gjort är att dimensionera upp gymnasieskolan så, att vi nu har den största dimensioneringen någonsin. Det tillsammans med att vi prioriterar 16-17-åringarna och tar krafttag för att se till att tilldelade platser också blir verklighet medför att vi kan göra bedömningen att alla ungdomar som söker till gymnasieskolan också skall kunna få en plats.
Herr talman! Det är ett riktigt konstaterande av statsrådet att det är svårt att bedöma hur det kommer att gå till hösten. De ungdomar som nu i dagarna skall lämna in sina ansökningshandlingar och som förhoppningsvis bestämt sig för ungefär vilka linjer de vill söka har fått en information som baseras på det tidigare s.k. slutliga beslutet om ramar. De har inte kunnat göra sina bedömningar eller sannolikhetskalkyler av var de kan komma in på att det nu plötsligt droppar ned 2 300 ytterligare platser, som skall fördelas över landet. Det är sådant som förrycker planeringen, och det är sådant som ökar risken för att en del av dessa gymnasieplatser, som egentligen så väl behövs, ändå kommer att stå tomma till hösten, därför att det inte varit möjligt att planera på ett vettigt sätt och inte varit möjligt att informera ungdomarna om förutsättningarna att söka till olika linjer. Det är detta som gör saken så olycklig. Det hade varit mycket bättre om de beslut som nu kan komma att fattas med anledning av budgetpropositionen hade fattats vid den tidpunkt då de rätteligen borde ha fattats, dvs. under förra våren.
Herr talman! Jag tycker nog att Larz Johansson går litet för långt nu. Vad som under flera år varit problemet är att regeringar av olika slag ibland har tvingats ge extraplatser väldigt sent, dvs. ända in i augusti månad, för att klara situationen i gymnasieskolan. Det är de här sena besluten under våren och sommaren som skapat de problem som Larz Johansson berör. Nu kommer jag i januari med ett besked om extraplatser. Det sker just därför att det då blir möjligt att utnyttja dessa platser. Jag är alldeles övertygad om att man kommer att klara detta i länen och kommunerna.
Herr talman! Statsrådet sade förut att man borde ha respekt för de tidpunkter när regeringar och andra kan fatta beslut. Nu är det förhoppningsvis så att riksdagen skall fatta beslut om det tillskott av platser som vi talar om; det kommer vi att göra någon gång i vår. Först därefter kan det de facto fördelas på kommuner. Dessförinnan är det inte så lätt att ta hänsyn till dessa platser i planeringen. Men det faktiska förhållandet är ju ändå följande: När länsskolnämnderna under hösten meddelade kommunerna vilket antal gymnasieplatser de hade till sitt förfogande fick många kommuner besked om att de inom olika utbildningsvägar fråntogs ett antal platser som inte kunde komma till stånd därför att det inte fanns tillräckligt med årselevplatser. Så har man då gjort sin planering på grundval av det beskedet; man har inte organiserat verksamheten på något annat sätt. Nu får man plötsligt besked om att det kan komma att läggas tillbaka en och annan klass på de olika utbildningsvägarna. Det försvårar planeringen och ökar riskerna att dessa platser inte blir rationellt utnyttjade.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag kan och vill vidta för att råda bot på det missförhållande som består i att eleverna på fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan har svårigheter att få den praktik som de enligt läroplanen skall ha haft när de utexamineras. Som jag framhållit vid flera tillfällen är det utomordentligt olyckligt att brist på praktikplatser hindrar de berörda eleverna från att få en fullständig utbildning. Jag har därför låtit den arbetsgrupp för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen som jag tillsatte i somras behandla detta problem med förtur. På grundval av arbetsgruppens förslag föreslår regeringen i årets budgetproposition en försöksverksamhet, som i korthet innebär att de sammanlagt tolv veckornas miljöpraktik på T-linjen försöksvis förläggs till läsårstid och att utbildningen på linjen i samband härmed förlängs med en termin. Eftersom tillgången på bra praktikplatser är begränsad under sommaren bör de elever som slutar T-linjen efter årskurs 3 för att t.ex. övergå till högskolestudier inte behöva redovisa fullgjord miljöpraktik mellan årskurserna 2 och 3 för att få avgångsbetyg med fullständig studiekurs. Jag föreslår därför i budgetpropositionen att miljöpraktik skall krävas endast inom fyraårig utbildning på linjen. Det är min förhoppning att dessa förslag skall innebära en lösning på T-linjens praktikproblem.

Herr talman! Först får jag tacka för svaret. Den här frågan handlar om att de som går på tekniskt gymnasium har svårt att få den obligatoriska praktik som de skall ha. Alltför ofta är den praktik de lyckas få ganska dålig sedd i utbildningsperspektiv. Med bra praktik menar jag en praktik som uppfyller kravet att eleverna får uppleva verkligheten och se sammanhangen på verkstadsgolvet, att de får lära känna människorna vid maskinerna och deras jobb. Bristen på adekvat praktik är minst sagt besvärande, eftersom vi har brist på tekniker; det är då desto viktigare att vi kan ge de elever som går tekniska linjer en kvalitetsmässigt god utbildning. Jag håller med statsrådet om att regeringen i budgetpropositionen tagit itu med den här frågan. En försöksverksamhet med att förlänga utbildningstiden med en termin och lägga praktiken där kan också vara intressant. Men innebär då detta att de som går fyraårig teknisk linje egentligen kommer att gå fyra och ett halvt år och sluta till julen? Om det innebär detta — hur skall man då bäst ta till vara halvåret mellan det att de slutar skolan och det att de börjar högskolan? För dem som kommer till högskolan efter tre år i gymnasium utan någon praktik blir det än viktigare att högskoian kan ordna praktikplatser. Jag talade i går, innan vi fick budgetpropositionen, med Tekniska högskolan i Linköping. Går man deras fyraåriga utbildning är 17 veckors praktik obligatorisk. Men även där har man konstaterat att det är svårt för eleverna att få bra praktikplatser. Det är också en annan fråga jag vill ta upp — den blir än mer aktuell när man läst budgetpropositionen. Där står bl.a. följande: ”En förutsättning för att försöksverksamheten skall få börja är att kommunen i fråga har fått bindande garantier från företagen att praktikplatser kommer att finnas.” När det gäller att ställa goda praktikplatser till förfogande till dessa elever ställer privata företag upp i ganska stor utsträckning. Det gör också kommuner och landsting. Men staten är mycket sämre. Det borde finnas möjligheter till teknisk praktik vid SJ, luftfartsverket, sjöfartsverket, vägverket, televerket, osv. Jag vill avsluta det här inlägget med att fråga statsrådet: Anser statsrådet att de statliga verken och annan statlig verksamhet tar sitt ansvar fullt ut när det gäller att ställa goda praktikplatser till förfogande för dem som får teknisk undervisning?
Herr talman! När det gäller den speciella frågan har jag inga uppgifter i dag. Jag vet att man på arbetsgivarhåll och från de fackliga organisationernas sida har haft en kampanj för att få fram flera praktikplatser. Självfallet har kampanjen varit inriktad på alla områden, även på det statliga området. Även där måste det kunna finnas praktikplatser. I andra sammanhang har vi rent allmänt framhållit betydelsen av att man ställer upp med ungdomslag, praktikplatser osv., varför jag hoppas att vederbörande känner ett tryck.
Herr talman! Statsrådet slutade sitt första svar till mig med meningen: ”Det är min förhoppning att dessa förslag skall innebära en lösning på T-linjens praktikproblem.” Det är möjligt att det innebär en lösning, men det kommer inte att skapa bättre gymnasieingenjörer och civilingenjörer, eftersom det ändå är viktigt att dessa har kontakt med verkstadsgolvet. Därför är det också oerhört viktigt att de statliga verken tar sitt ansvar när det gäller att ställa praktikplatser till förfogande. Jag vill ta upp en annan sak som är viktig i det här sammanhanget. När det gäller vårdlinjen ställer landstingen upp och ser till att eleverna får den praktik som behövs. När det däremot gäller elever vid fyraåriga tekniska gymnasielinjer ges det ingen direkt hjälp eller handledning, utan det ålägger eleverna själva att ordna detta. Detsamma gäller elever vid Tekniska högskolan. Resultatet av gör-det-själv-metoden kan bli bra, men när eleverna får sitt slutbetyg kan det också visa sig att den praktik som de skaffat sig inte godkänns. Jag vill sluta min korta replik med att återkomma till den fråga som jag ställde i mitt första inlägg: Betyder budgetpropositionens förslag att de som går på fyraårig teknisk linje egentligen går fyra och ett halvt år och slutar till julen? Har jag missuppfattat saken är jag tacksam för ett klarläggande. Slutar eleverna till julen, kan jag inte förstå annat än att de inte skall behöva gå vårterminen, om de söker till högskolan som börjar i augusti. Detta är alltså en fråga från min sida. Jag har nämligen inte haft tid att sätta mig in i budgetpropositionens alla detaljer.
Herr talman! De som från T-linjen söker till högskolan är framför allt de som slutar efter tre år. Då söker man sig direkt till högskolan. De som utbildar sig under fyra år avser ju i de flesta fall att gå direkt ut i arbetslivet. Anna Wohlin-Andersson har uppfattat saken alldeles riktigt: de fyra åren förlängs till fyra och ett halvt år, och man kommer alltså att sluta till julen. I allmänhet blir det sedan fråga om att gå ut på arbetsmarknaden. Problemet med praktiken och hur man skall nå varandra när det gäller skolan och de olika arbetsplatserna, och yrkeslivet i dess helhet, är något som arbetsgruppen som ser över yrkesutbildningarna mera allmänt kommer att studera. Under året kommer arbetsgruppen att lägga fram förslag i de mer generella frågorna.
Herr talman! När jag talade med Tekniska högskolan i Linköping för att höra hur man ser på det hela ute på fältet — jag har i morse också läst i budgetpropositionen — säger man att väldigt många av de sökande har gått på den fyraåriga linjen och att det problem som statsrådet och jag nu har diskuterat kommer att bli aktuellt, dvs. den så att säga tomma vårterminen. De föreslog då spontant — de har ju inte heller läst förslaget ordentligt — att man skulle kunna lägga in arbetslivserfarenhet i miljöpraktiken. Då skulle eleverna när de började på tekniska högskolan — om de nu söker dit, vilket de göristor utsträckning — ha ett års arbetslivserfarenhet. De fortsätter alltså på vårterminen och får på det sättet ett års arbetslivserfarenhet. Jag vet inte hur statsrådet ställer sig till en sådan lösning. Det är kanske inte lätt att svara så här spontant. Men det var deras spontana reaktion.
Herr talman! Vad man i så fall föreslår är ju att förlänga inte bara med ett halvår — vilket jag nu ställer mig bakom — utan med ett helt år. Det tror jag är en ganska kraftig förlängning.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om jag är beredd att föreslå åtgärder som löser problemet med den bristande tidsmässiga samordningen mellan gymnasieskolans avslutning och inryckningen till värnpliktstjänstgöring. I betänkandet Värnplikten i framtiden, som överlämnades till försvarsministern i augusti 1984, har 1983 års värnpliktsutbildningskommitté — i avvaktan på mer omfattande förändringar av värnpliktsutbildningssystemet — föreslagit att inryckningarna i juni månad flyttas till vecka 24. Detta innebär att inryckningarna senareläggs ca en vecka Enligt min mening ger kommitténs förslag förutsättningar för att lösa de samordningsproblem som hittills funnits. Jag har erfarit att förslag till åtgärder med syfte att uppnå den föreslagna samordningen bereds inom försvarsdepartementet. Frågan kommer inom kort att föreläggas regeringen för beslut. Någon ytterligare åtgärd anser jag i detta läge inte vara påkallad.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är nu två år sedan jag första gången i en interpellation tog upp problemet med tidpunkten för skolavslutning resp. inryckning till grundutbildning inom försvaret. Jag har även under tiden motionerat i samma ämne. Det kan tyckas vara en kort tid som förflutit, men det handlar ju om att varje år som går drabbas nya ungdomar av olägenheter som kunde undanröjas om man tog sig an uppgiften att skapa samordning. Årsklass efter årsklass av unga män avslutar sin skolgång med att avstå från den gemenskap som den sista veckans samvaro med klasskompisar betyder. När man i utskottet förra året behandlade den motion jag hade väckt, hänvisade man till värnpliktskommittén, som skulle se över det här problemet. När vi behandlade betänkandet i riksdagen var det f. ö. för sent att göra någonting för de ungdomar som drabbades förra året. Det svar som statsrådet nu har lämnat kan vid första anblicken ge ett intryck av att problemet är löst. Och det är naturligtvis en förhoppning att det finns en vilja hos de berörda myndigheterna att klara av den här frågan, som gäller unga människor och praktiskt innebär en del av den första kontakten som de får med verksamhet utanför skolans värld. Men jag tycker ändå att det är en fråga om hur man skall lösa problemet permanent. Såvitt jag förstår kan utbildningsministern inte ge svar på den frågan nu. Det är väl att beklaga att inte försvarsministern är svarande i stället. Men det är alltså angeläget att problemet för all framtid får sin lösning.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig 2. varför de lokaler som avsetts tillgodse behov för den nyinrättade utbildningslinjen i industriell arbetsmiljö används för andra ändamål än dem som riksdagen avsett i samband med beslut över den s.k. Norrbottenspropositionen. Professuren i arbetsmiljöplanering tillkom samtidigt med beslut om försöksvis inrättande av arbetsmiljöutbildning vid högskolan i Luleå. Då denna utbildning inte kom att genomföras, avvaktade universitetsoch högskoleämbetet med att fastställa närmare beskrivning av ämnesinnehållet för professuren. I samband med förnyade diskussioner om ämnesinnehållet för professuren har inom högskolan väckts förslag om att omvandla tjänsten till professur inom annat område. Detta torde få ses mot bakgrund av rådande budgetläge. Högskolestyrelsen har ännu inte tagit ställning i frågan. Ett eventuellt beslut om ändring av professurens ämnesbenämning måste fattas av regeringen och riksdagen. I vad gäller lokalfrågan ankommer det på högskolan i Luleå att besluta om dispositionen av befintliga lokaler.

Herr talman! Jag vill först tacka utbildningsministern för svaret. Beslutet om att inrätta en professur i arbetsmiljöplanering och att starta utbildning i arbetsmiljö vid högskolan i Luleå hälsades med glädje av Norrbottens arbetande människor. Äntligen skulle forskningen kring arbetsmiljöplaneringen få ett lyft. Utbildningen inom detta ämne kunde förbättras. En kunskapsuppbyggnad skulle inledas som skulle ge positiva samhällseffekter både ur hälsosynpunkt och för möjligheten att direkt vid planeringen av nya arbetsställen sätta in åtgärder för en god arbetsmiljö. Utbildningsministern redogör i sitt svar för behandlingen hittills av ärendet. Av den redogörelsen får man det intrycket att högskolestyrelsen i Luleå förhalat ett verkställande av fattade beslut. I svaret hänvisas också till att en ändring i professurens ämnesbenämning måste beslutas av regering och riksdag innan den eventuellt kan genomföras. Enligt min mening har svaret en allvarlig brist. Vilka åsikter har egentligen utbildningsministern om värdet av en professur i arbetsmiljöplanering? Bör vi förstärka våra resurser och vår kompetens inom de här områdena? Tycker utbildningsministern att den segdragna behandlingen av den här frågan på lokalplanet är ett bra sätt att handlägga en viktig framtidsfråga inom utbildningen? Om utbildningsministern verkligen anser att forskning och utbildning i arbetsmiljö är viktig, tänker då utbildningsministern klargöra detta på ett entydigt sätt för högskolestyrelsen i Luleå?
Herr talman! Allmänt vill jag säga att forskning och utbildning inom området arbetsvetenskap i vid mening och arbetsmiljö är någonting viktigt. Det är bl.a. därför jag har föreslagit att man skall inrätta den särskilda högskolelinjen för industriell arbetsmiljö. Jag vill också erinra om att detta inte är den enda professur inom området som finns i Luleå. Inom området arbetsvetenskap finns det ytterligare tre tjänster — en i arbetslivets socialpsykologi, en i industriell ergonomi och en i teknisk psykologi. Detta har givit högskolan i Luleå litet av dess profil. Regeringen har alltså menat att detta är ett viktigt område. Jag vill ge Paul Lestander rätt i att det har varit många turer kring frågorna om forskning och utbildning i vad gäller arbetsmiljö i Luleå och att det vore bra om man kunde komma till ett slutligt avgörande i den frågan. Jag vill betona att om man i dessa ställningstaganden skulle komma till en annan ståndpunkt än den som riksdagen och regeringen redan har tagit ställning för, alltså en professur i arbetsmiljö, måste man komma tillbaka till riksdagen så att riksdagen återigen får pröva den frågan.
Herr talman! Jag delar helt Lena Hjelm-Walléns uppfattning om profilen på högskolan i Luleå. Men om man har den uppfattningen att detta är en viktig fråga och att profilen skall behållas och verksamheten skall utvecklas, då måste man redan nu kunna ta ställning till frågan om den här professuren, som ju ytterligare skulle ha markerat profilen. Det var detta min fråga gällde. Jag förstår att Lena Hjelm-Wallén, vår utbildningsminister, är något förtegen om hur hon tänker handla. Hon hänvisar i stället till att vi senare får förslaget på vårt bord. Men man har i andra sammanhang hävdat att den här regeringen är väldigt handlingskraftig. Den har också åsikter om det mesta. Varför då hålla inne med dem i denna fråga?

Herr talman! Jag får tacka bostadsministern för svaret. I motsats till alla andra fastighetsförvaltande bolag är de allmännyttiga bostadsbolagen undantagna från den 20-procentiga vinstdelningsskatt som skall finansiera löntagarfonderna. När propositionen om löntagarfonderna lades fram förra hösten anmäldes att denna olika behandling skulle vägas in vid de bostadspolitiska bedömningarna. Jag har i olika sammanhang frågat regeringens företrädare hur och när detta skulle ske men inte fått något tillfredsställande svar. Uppgifter har nu kommit fram som visar att allmännyttan, om den inte hade varit undantagen, skulle ha drabbats av en vinstdelningsskatt på ungefär 500 milj.kr. år 1984. Allmännyttan skulle då ha behövt höja sina hyror med 500 milj.kr. för att få ihop till vinstdelningsskatten. Eftersom allmännyttan slipper denna skatt och dessutom är hyresledande, betyder detta att de bostadsbolag som drabbas inte får någon möjlighet att kompensera sig för vinstdelningsskatten. Det har också kommit fram uppgifter som visar att bostadsförvaltande bolag kan drabbas av en vinstdelningsskatt på 80 kr. per kvadratmeter för nyproducerade lägenheter vid normal belåning och vid en inflation på 8 96, som förra året. Vinstdelningsskatten är så snillrikt konstruerad att den blir högre ju högre skulderna blir och ju högre inflationen är. Ju mer ett bolag måste låna för att betala skatten, desto högre blir skatten året därpå. Vinstdelningsskatten är så att säga självsocialiserande. Jag har i olika sammanhang nämnt AB Statsfastigheter, Stafa, som har ett hyreshusbestånd som liknar allmännyttans. Stafa har för 1984 beräknats behöva betala in flera miljoner i vinstdelningsskatt trots att det inte går med vinst. Nu säger bostadsministern att det vid sidan av bostadskommitténs arbete pågår överväganden inom regeringskansliet beträffande sådana privata bostadsföretag som har samma målsättning och betingelser i övrigt som de allmännyttiga bostadsföretagen. Skall jag tolka det som så att bostadsministern är beredd att jämställa Stafa med allmännyttan, är svaret tillfredsställande så till vida att det skulle vara det första steg som regeringen själv skulle ta mot att avskaffa vinstdelningsskatten. För att detta inte skall få snedvridande effekter får man ju inte låta det endast gälla för Stafa och allmännyttan, utan det måste också gälla fastighetsförvaltande bolag, kommunala eller privata, i Övrigt. Som jag ser det är den enda lösningen på hela problemet att över huvud taget ta bort vinstdelningsskatten med dess för näringslivet i dess helhet djupt oroande effekter.

Herr talman! Jag uppfattar detta så, att man skulle vara beredd att vidta vissa åtgärder när det gäller Stafa men att läget för övriga bostadsoch fastighetsförvaltande bolag skulle vara oförändrat. Det innebär att en mycket liten del av problemen har lösts. Om jag uppfattade bostadsministern rätt, menade han att vinstdelningsskatten endast drabbar de företag som har en real vinst. Men det skulle innebära att allmännyttan, om den hade fallit under denna regel, skulle anses kunna bära en vinstdelningsskatt på 500 milj.kr., trots att vi vet att dess situation är utomordentligt besvärlig. Jag skulle vilja ge bostadsministern ett ord på vägen. Det är nämligen så för många av de bostadsförvaltande bolag som för 1984 kommer att drabbas fullt ut, att enda sättet att undkomma åtminstone en del av skatten är att låta bli att ta upp de ROT-lån — lån för reparation, omoch tillbyggnad — som de skulle ha möjlighet att ta upp. Om de tar upp sådana lån, får de nämligen inte dra av reparationskostnaderna direkt, och det betyder att den vinstdelningsskattegrundande inkomsten direkt skulle öka med 20 26 av ROT-lånet. Detta visar att man inom regeringen inte är riktigt medveten om vad den ena och den andra handen gör. Här vill man stimulera bostadsföretagen att ta upp ROT-lån för att hålla i gång verksamheten inom byggsektorn, men samtidigt lägger man med vinstdelningsskatten och fastighetsskatten krokben för fastighetsägarnas möjlighet att ta upp sådana lån. Även om svaret visade att man inom regeringen i någon mån är beredd att tänka om, vore det enda svar som kunde betraktas som tillfredsställande det, att man är beredd att avskaffa vinstdelningsskatten i dess helhet.

Herr talman! Jag får nog be bostadsministern läsa ordentligt vad jag har sagt. Jag har inte felciterat bostadsministern i det här avseendet. Det har jag varit mycket angelägen om att inte göra. Det väsentliga, herr talman, är dock att tiden rinner undan. Många bostadsförvaltande bolag som i verkligheten inte går med vinst — de kan t.o.m. göra stora förluster — skall alltså behöva betala betydande belopp i vinstdelningsskatt. Här fordras ingen utredning för att avgöra att det i dag inte föreligger någon neutralitet. Jag skulle vara tacksam om bostadsministern som en sista replik ville ge mig löftet att han omedelbart skall komma med ett förslag som innebär att man åtminstone tar bort vinstdelningsskattens djupt snedvridande verkningar när det gäller de bostadsförvaltande bolagen.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

Jag tror att bostadsministern skall akta sig för att säga att detta med reala vinster är någonting som i och för sig skulle motivera en skatt av det här slaget. För att än en gång återkomma till allmännyttan skulle denna, trots betydande ekonomiska svårigheter, anses ha möjlighet att betala 500 milj.kr. i realt beräknad vinstdelningsskatt. Jag vågar väl ändå tro att bostadsministern inte är beredd att vidhålla sitt yttrande på den här punkten. Den reala vinstberäkningen är en orimlighet med den utformning som den har fått.

Herr talman! Nu visar bostadsministern själv att detta inte är något annat än ”goddag-yxskaft”. Anledningen till min fråga i våras var nämligen att jag räknade med en inflation på 8 20 och visade vilka orimliga effekter vinstdelningsskatten skulle få på de bostadsförvaltande företagen. Då sade bostadsministern: Ja, men vi har gjort beräkningar som utgår från 4 976, och de visar att effekten blir marginell. Vad som är intressant är det faktiska utfallet. Det faktiska resultatet för 1984 visar att hela denna skatt är en orimlighet och att det endast finns en långsiktigt hållbar lösning, nämligen att avskaffa den — ju tidigare, desto bättre.

Herr talman! En sista replik. Debatten i maj månad visade en sak, nämligen att de beräkningar om inflationsutvecklingen som jag utgick ifrån var korrekta, medan däremot de beräkningar om inflationsutvecklingen som man från bostadsdepartementets sida utgick ifrån var helt orealistiska. Resultatet kommer att innebära att många företag drabbas av vinstdelningsskatt, trots att de går med förlust och trots att de inte har någon annan möjlighet att betala än genom att ta upp stora lån, som ytterligare kommer att öka underlaget för vinstdelningsskatt. Jag vidhåller min uppfattning att vinstdelningsskatten är en orimlighet. Ju snabbare den tas bort, desto bättre är det. Är bostadsministern nu beredd till ett första steg i det avseendet, är det ett stort steg i rätt riktning. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Debatten i maj visade att verkligheten är socialdemokraternas största fiende. Man utgår från helt orealistiska förutsättningar, medan däremot det underlag som jag använde i debatten har visat sig — tyvärr — hålla till punkt och pricka. Jag skulle som ett sista ord på vägen till bostadsministern vilja uppmana honom att ta ännu en titt på vad denna s.k. reala vinstberäkning får för konsekvenser. Om inte syftet är att successivt socialisera och omöjliggöra enskilt ägande vad gäller bostadsförvaltning liksom för näringslivet i övrigt, så är det bästa sättet att ta bort den vinstdelningsskatt som har så orimliga konsekvenser.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Enligt SFS 703 från sommaren 1984 kan medel anslås till teater-, konsertoch museilokaler som tillhör någon annan än staten. I fråga om beslutskedjan deltar såväl regeringen som bostadsstyrelsens samlingslokaldelegation. Vid möte den 11 december 1984 beslöt delegationens majoritet att tillstyrka att regeringen satsade 30 milj.kr. på ett Folkets hus i Linköping, till vissa delar innehållande en konsertsal. Centerns representant reserverade sig. Efter detta måste man fråga sig: Varför just Folkets hus? Om regeringen ansåg att byggarbetslösheten i Östergötland var så hög att man omedelbart lät sätta in 30 milj.kr., hade väl alla normala rutiner inneburit att dessa 30 miljoner fått disponeras av länsarbetsnämnden enligt den prioriteringslista som man beslutat om och skickat in. Länsarbetsnämnden hade då egentligen haft två beslut att välja mellan, antingen att följa denna lista och skapa jobb över hela länet eller också att säga sig: Här har vi nu 30 milj.kr. på en gång; då sätter vi i gång med det viktiga kårhuset vid Linköpings universitet. Men den här vanliga demokratiska vägen ville regeringen inte gå. Genom att man gav dessa pengar till byggnadsstyrelsens samlingslokaldelegation föll alla statliga projekt bort. Pengarna skulle till Linköping, den mest överhettade kommunen i länet, som hela tiden växer på de andra kommunernas bekostnad. Och pengarna skulle till Folkets hus, trots att detta bygge är ett hastverk — vilket måste ses som direkt olämpligt för en så pass stor och omfattande satsning — trots att det är ett projekt som är oerhört kontroversiellt i staden och trots att det är ett projekt där det till stora delar saknas lagakraftvunna beslut. Tycker statsrådet att detta är en riktig handlingslinje? Vad som nu händer är att schaktning för byggande av Folkets hus pågår på dispens enligt den gamla stadsplanen, medan man väntar på byggnadslov enligt den nya stadsplanen. Inte ett enda beslut i den härva som heter Folkets hus i Linköping har fattats enligt normala rutiner och inom normal tid. Anser statsrådet att detta är ett sådant projekt som regeringen först och främst skall stödja? Om nu pengarna av någon anledning ansågs böra gå till Linköping, varför väljer regeringen då inte i första hand ett projekt som alla vill ha — det utlovade, efterlängtade, behövliga, färdigprojekterade kårhuset, ett projekt som enligt statsrådets egna ord i dag också är stort och sammanhållet?

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. 30 milj.kr. i ett ekonomiskt hårt trängt läge utgör en stor summa pengar. Med erfarenheter från Västerbotten av glesbygdsmedlens fördelning vill jag påstå att denna summa i de flesta fall kan räcka till många objekt på olika orter som skapar dels arbetstillfällen, dels underlag för olika verksamheter. — Nr 60 När det gäller anslag till samlingslokaler är 30 milj.kr. också en stor summa pengar, om man jämför med det budgetförslag som lagts i dagarna. Jag företräder ett parti, centerpartiet, som ser småskalighet som ett sätt att aktivera och stimulera människor. Vi tror på småskalighet även när det gäller samlingslokaler. När det gäller att skapa en vardagstillvaro med möjlighet till gemenskap i grannskapet tror vi mera på bygdegårdar än på dessa stora Folkets hus-projekt som tillförs olika regioner. Med dessa medel skulle åtskilliga bygdegårdar kunna tillskapas i närmiljön även i kommunernas tätortskärnor. Det är kanske rent av där behovet av samlingslokaler är störst. Som Anna Wohlin-Andersson har gjort kan man också påvisa att det finns andra behov att tillfredsställa i Linköping. Detta gör att kritiken mot beslutet av många skäl är befogad. I de regioner som jag representerar har den senaste befolkningsstatistiken visat att den socialdemokratiska regionalpolitiken har misslyckats. I åtta av de nio inlandskommunerna i Västerbotten har befolkningstalen sjunkit betydligt genom utflyttning. Således har Sorsele förlorat 61 personer, Åsele 59 och Malå 51 personer, av ett befolkningsunderlag på i runt tal 4 000 personer per kommun. Arbetsmarknaden i dessa kommuner har medfört att arbetslöshetstalen är höga. Antalet förtidspensionerade är betydligt större än i övriga landet. Befolkningsutvecklingen i Linköpingsregionen är helt annorlunda. Med tanke på att det här finns ett befolkningsöverskott på 906 personer och en arbetsmarknad som präglas av en betydligt större och mera realistisk optimism än i Västerbotten är det svårt att förstå att enbart av sysselsättningsskäl 30 milj.kr. skall tillföras Linköpingsregionen i form av ett Folkets hus-bygge. Vad jag med denna anknytning till arbetsmarknadsoch befolkningssituationen i mitt hemlän vill ha sagt är: Alla departement måste ha en regionalpolitisk målsättning i sitt sätt att agera. Jag vill med min fråga belysa den nuvarande regeringens ställningstagande till samlingslokalbyggande. Det är inte för de arbetslösa, för de personer som hotas av flyttning eller för dem som vill ha samlingslokaler i nära anslutning till boendemiljön denna regering satsar, utan det är till den egna rörelsen och dess tillväxt som man ser mest. Det är bara att beklaga att så är fallet.

Herr talman! Jag är visserligen decentralist och vill arbeta för en bättre regional balans i Östergötland, men i detta fall kunde jag tänka mig att dessa 30 miljoner trots allt skulle gå till Linköping just för att användas till kårhuset. Kårhuset måste byggas inom en snar framtid. Universitetet servar hela regionen och är en angelägenhet för alla östgötar. Det som för mig kanske är viktigast är att studenterna själva har samlat ihop 8 milj.kr. och därvid blivit lovade sitt kårhus så sent som våren 1984. Hur skall man få ungdomar att ställa upp och jobba om de sedan blir motarbetade av kommun och regering? Hur skall man få ungdomar att tro på politiker som först säger ja och ett halvår senare säger klart nej med motiveringen att det inte finns några pengar? Den lilla tro de eventuellt hade kvar måste försvinna när den regering som inte kunde ge dem de utlovade pengarna ett par veckor senare har 30 milj.kr. till ett omdiskuterat och ej färdigprojekterat Folkets hus. Statsrådet säger: ”Jag vill i sammanhanget påpeka att samlingslokalstöd inte kan lämnas för att uppföra restaurangoch studentkårlokaler vid universitetet i Linköping.” Men det måste observeras att de omtalade 30 miljonerna ligger utanför samlingslokaldelegationens ordinarie budget. Regeringen har fullmakt att disponera de pengar man anser går åt till sysselsättningsfrämjande åtgärder. Inget statsråd skall få mig att tro att det inte hade gått att flytta pengarna till utbildningsdepartementet om man hade velat göra detta — om man alltså ansett det viktigare med bättre lokaler där ungdomar skall bo, arbeta och skaffa sig ett yrke än med ett ytterst kontroversiellt Folkets hus. Resultatet av prioriteringen visar att regeringen inte hade den viljan. Jag tycker att det är illavarslande när statsrådet säger att vi för att få ut mesta möjliga av de byggarbetare vi har skall satsa på stora sammanhållna projekt hos rika kommuner, för det måste bli kontentan av statsrådets svar. Det betyder att de mindre kommunerna, som inte har så mycket pengar att satsa själva och som vill ha objekt som inte är så stora och sammanhållna, inte kan få något med av det regionalpolitiska stödet. Då kan man heller inte uppfylla några som helst regionalpolitiska målsättningar, ifall man har några.
Herr talman! Statsrådet bemötte inte speciellt påtagligt de argument som jag förde fram i mitt inlägg. Jag saknar fortfarande en förklaring till de skäl som man anför i svaret, att det skulle vara en regionaloch sysselsättningspolitisk satsning som motiverade så mycket pengar till en, enligt vad jag förstår, rätt överhettad region. Jag hoppas att statsrådet förtydligar detta för mig i nästa replik.

Herr talman! Jag vill tacka för förtydligandet av svaret, men det har inte på något sätt ändrat min inställning när det gäller dessa 30 milj.kr. utanför budgeten som skulle tillföras intressanta projekt. Jag tror också att man i städer av Linköpings karaktär kan hitta skäl till att inte satsa allt på ett stort Folkets hus. Motiven för samlingslokalbyggande kan naturligtvis variera. Ett motiv är att man skall hitta samlingspunkter i bostadskvarteren där de boende kan träffas under litet enklare former. Det är inte säkert att Folkets hus uppfyller de kraven. Det finns ju andra byggnadsprojekt än samlingslokaler också i de när det gäller sysselsättningen mest utsatta länen. Den saken ligger naturligtvis inte på detta bord, men kritiken går ut på att när man har 30 miljoner att fördela, så bör man titta även på andra objekt.